Herr talman! Lagen om taxeringsbesked infördes 1951, och då beslutades en avgift på mellan 100 och 500 kr. Syftet var att få ett bidrag till verksamheten och att förhindra missbruk av frågerätten, vilket framgår av proposition 1951:64, som ledde till inrättande av denna nya service. Avgiftens högre gräns höjdes 1964 till 1 000 kr. Skälet till höjningen då var att kunna ta ut högre avgifter för förhandsbesked som gällde många frågor och som rörde stora belopp. Möjligheten att hos rättsnämnden vid riksskatteverket få förhandsbesked i skatterättsliga ärenden har blivit uppskattad och utnyttjad i allt större omfattning. Detta har medfört en allt längre väntan på besked, och det är inte bra. Till rättsnämndens arbetsuppgifter hör också dispensärenden och förhandsbesked angående punktskatter. År 1982 överfördes till rättsnämndens kansli ärenden om uppskov med realisationsvinstbeskattning. Beslut i dessa ärenden fattas på tjänstemannanivå. Riksskatteverket har för att förkorta väntetiden vid rättshämnden föreslagit två sätt — dels att höja avgiften, dels att få en annan beslutsordning hos rättsnämnden. Vi skall i dag ta ställning till avgiftens storlek. Skatteutskottet tillstyrker regeringens förslag att höja avgiften för förhandsbesked från 400 kr. upp till 6 000 kr. Riksskatteverket får dock bestämma om en lägre avgift än 400 kr. i vissa fall. Förslaget har tillstyrkts av samtliga remissinstanser, även om en del är tveksamma om en höjning av avgifterna skulle kunna minska tillströmningen av ärenden. Av ekonomiska skäl är det emellertid motiverat att höja avgifterna. De borgerliga partierna har reserverat sig för en oförändrad avgift men vill ha en snabbare och bättre service. Herr talman! Eftersom en avgift från begynnelsen tagits ut för tjänster i denna del av den offentliga sektorn och avgiften nu stått oförändrad i 20 år finner vi en höjning väl motiverad. Bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Hagar Normarks redogörelse för antalet förhandsbesked var naturligtvis i och för sig intressant, men det väsentliga för den skattskyldige som gör förfrågningar är naturligtvis väntetiden, och där instämde Hagar Normark med mig när jag sade att den var ca nio månader. Nu säger Hagar Normark att det är motiverat att höja avgiften, eftersom den varit oförändrad i 20 år. Jag kan ta andra exempel och undrar om inte Hagar Normark nu tycker att det är befogat att ändra också dessa beloppsgränser. 4 000 kr. för uthyrning av fritidsbostad har varit skattepliktsgränsen sedan 1980 — alltså låt vara bara fem år. Beloppet 2 000 kr. för skattefria gåvor har varit oförändrat sedan 1958. 200 kr. i böter vid olaga strejker har vi haft sedan 1920-talet. Summan höjdes under den borgerliga regeringens tid, men är nu tillbaka till de 200 kronorna. Dessa belopp har alltså varit oförändrade under väsentligt längre tid utan att man från socialdemokratiskt håll ansett det befogat att höja gränserna.
Herr talman! Beträffande eftersläpningarna är det skrämmande siffror som redovisas. Det är beklagligt att man inte tidigare har vidtagit åtgärder för att kunna korta ner väntetiden för besked. När förhandsbeskedet infördes, och även vid senare tillfälle, uttalades det klart att avsikten var att deklaranterna skulle få ett snabbt besked. Då är det verkligen oroande att man inte har försökt att finna ett snabbare sätt att behandla frågorna. Jag anser att de viktigaste uttalanden som tidigare har gjorts i denna fråga kom i samband med införandet av generalklausulen. Då lovades deklaranterna möjlighet att göra en förfrågan. Men ingen kunde tänka sig att det skulle vara till en avgift av den storleksordning som regeringen nu föreslår.
Herr talman! Det var en uttömmande statistik som Hagar Normark redovisade. Något skäl till att starkt försämra möjligheterna att erhålla förhandsbesked — och därmed korta ner väntetiderna — kunde jag inte upptäcka i hennes anförande.
Herr talman! Den proposition vi behandlar bygger på en rapport från riksskatteverket, där man med olika förslag har försökt att lösa problemet med de långa väntetiderna. Ett av dessa förslag var en avgiftshöjning. Jag menar att även om den inte förkortar väntetiden, är den motiverad av ekonomiska skäl. En annan möjlighet är att ändra handläggningsformerna. Men det är inte något för riksdagen att diskutera, utan det är regeringen som tar initiativ i denna fråga. Jag har inte tänkt förirra mig in i en lång debatt om generalklausulen eller om vårt krångliga skattesystem. Skattesystemets utformning får vi tillfälle att återkomma till senare i denna kammare.
Herr talman! Det sägs att det finns två möjligheter att minska köerna. Den ena är att höja avgifterna, vilket föreslås här. Den andra är att ändra handläggningsrutinerna, vilket Hagar Normark säger att vi inte skall behandla i dag. Och det är riktigt. Men det finns faktiskt en tredje möjlighet också, nämligen att förstärka resurserna. Även om man skall spara in på statlig verksamhet på alla områden, är just detta ett område där man bör ge resurser för att svara mot de krav som en skattetyngd allmänhet ställer.
Herr talman! När Hagar Normark säger att hon inte vill diskutera vad som har sagts i samband med införandet av generalklausulen, är det ett sätt att komma bort från den debatt som då fördes och som innebar ett löfte till deklaranterna. Det är beklagligt att man inte kan ta någon hänsyn till vad en enhällig riksdag tidigare har sagt. När man höjer avgiften och talar om inflationsutveckling betyder det att man först räknar upp vad inflationen skulle ha inneburit, och sedan lägger man till 50 26. Det kanske också bör uppmärksammas i denna debatt.

Herr talman! Proposition 195, som behandlas i det nu aktuella betänkandet, är en ganska tunn och enligt min mening också torftig proposition. Efter åtta sidor lagförslag kommer två sidor text, som innehåller en bakgrundsbeskrivning och motiveringar för de framlagda förslagen. Där redogörs för de förhandlingar som regeringen tidigare har fört med företrädare för bryggerinäringen, handeln och PLM rörande möjligheterna att införa ett pantsystem för aluminiumburkar. Huvudpunkterna i den överenskommelse som träffades redovisas, och man talar om att utredningen om återvinning av dryckesförpackningar har lämnat sitt slutbetänkande och att detta har remissbehandlats. Vidare står det i propositionen, att en sammanfattning av remissyttrandena finns tillgänglig i jordbruksdepartementet. Den formuleringen gör en naturligtvis misstänksam och nyfiken. Man får leta med ljus och lykta för att finna något remissyttrande som är positivt till utredningens förslag i de delar som behandlas i denna proposition. Tvärtom är kritiken allmän och mångskiftande.

Nu anförs att motivet för propositionen är det fiskala skälet — inkomstbortfallet. Och det är naturligtvis riktigt och bra att regeringen följer riksdagens uttalanden på den punkten. Statsrådet skriver också i propositionen att det bör vara möjligt att vid utformningen av avgiften i någon mån beakta att olika slags förpackningar i varierande grad medför problem ur nedskräpningsoch avfallshanteringssynpunkt. På den punkten tycker jag att regeringen har misslyckats. När det gäller de två slagen av pantförpackningar — returglas och aluminiumburkar — föreslås i propositionen samma skattesats för dessa två förpackningstyper, och det anförs: I detta ligger även en av miljöskäl betingad differentiering, eftersom returglaset används som förpackning ett stort antal gånger, medan burken bara används en gång. Om man kan uppnå samma återvinningsprocent för aluminiumburken som för returglaset borde skillnaderna mellan de två förpackningarna ur miljösynpunkt vara ganska begränsade. Men skatteförslagets inverkan på priserna på förpackade drycker är ungefär 25 gånger så stor för burkförpackningen som för returglaset. Förslaget har alltså en mångdubbelt större effekt på aluminiumburkarna än vad som rimligtvis kan motiveras av miljöskäl. Jämför man sedan pantförpackningarna med övriga förpackningar, finner man att skillnaden i föreslagen skattesats är så liten att den inte rimligen kan ha någon inverkan alls i nedskräpningsoch avfallshanteringssammanhang. Jag har tagit upp detta med miljöfrågorna först, eftersom nedskräpningsoch avfallshanteringsproblemen är grunden till att man utreder frågorna och diskuterar ändringar i skatteoch avgiftssystemet. Men vi moderater har i vår reservation också pekat på att förslaget, om det genomförs, kommer att medföra en snedvridning av konkurrensen, som kommer att vara besvärande för bryggerinäringen och även för andra delar av näringslivet. Vi tycker framför allt att det är oacceptabelt att regeringen genom detta förslag ensidigt går ifrån den uppgörelse som har träffats med näringslivet. För framtiden torde det vara viktigast att införa ett system med återvinning i större omfattning än nu. Och det fordrar i många fall överenskommelser av det slag som nu har träffats om aluminiumburkarna. Men när staten på detta sätt visar att man inte är beredd att hålla ingångna avtal, har man bäddat dåligt för nya överenskommelser om återvinning. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen.
Herr talman! Med anledning av regeringens proposition 1983/84:195 som nu behandlas i skatteutskottets betänkande 45, som nu föreläggs riksdagen, har jag själv och två medmotionärer yrkat på ändringar i propositionens förslag i vad gäller skatten på aluminiumburkar. I motion 2913 yrkar vi att skatten på aluminiumburkar av miljöoch energipolitiska skäl skall vara 20 öre per burk. På detta yrkar utskottet avslag. Praktiskt taget alla drycker som försäljs till konsumenter levereras i småförpackningar av något slag. Det finns fyra typer av material som kan komma i fråga — glas, metallplåt, papp och plast. De två sistnämnda kan förekomma i kombination. Sålunda görs våra mjölkförpackningar av papp, med plastbestruken insida. Under senare år har dessa förpackningar gjorts av oblekt papp, vilket får ses som ett framsteg ur energioch miljösynpunkt. Då skatt på dessa förpackningar inte är aktuell nu, skall jag inte tala vidare om dessa utan om dem som nu är aktuella. Jag vill här börja med att framhålla att jag anser att riksdagen har anledning att driva en förpackningspolitik och inte överlåta åt ekonomiska marknadskrafter att styra förpackningsutvecklingen när det gäller drycker. En sådan politik är viktig utifrån energioch miljösynpunkt, och den är också viktig för förpackningsindustrin, som med rätta kan kräva besked från statsmakterna om en mera långsiktig inriktning av förpackningspolitiken. Utgångspunkten för förpackningspolitiken anser jag skall, här som på andra viktiga områden, vara vad som är fördelaktigast utifrån långsiktiga samhällsekonomiska bedömningar. En sådan bedömning kan endast göras av samhällsorgan och inte av enskilda företag. Vad som ter sig fördelaktigast i det enskilda företaget behöver inte vara den lösning som är fördelaktigast enligt den samhällsekonomiska bedömningen. Det är också på tiden att riksdagen bestämmer sig för en sådan förpackningspolitik efter många år av utredande på området. För de förpackningstyper som nu är aktuella för skatt finns tre system. Vi har ett system med returglas för öl och läsk, vi har aluminiumburkar för samma drycker, och vi har engångsglas för vissa drycker och livsmedel. Sedan mars i år finns ett pantsystem för aluminiumburkar, men för engångsglaset finns ännu inte något system för återvinning. Jag vill först påminna om det beslut som riksdagen tog den 3 juni 1983 med anledning av jordbruksutskottets betänkande 1982/83:39. I detta av riksdagen godkända betänkande kommer den grundläggande principiella synen på förpackningspolitiken till uttryck på ett sätt som jag anser står i god överensstämmelse med vad jag nyss anfört. Jag vill därför nu citera ett avsnitt i betänkandet. ”Jordbruksutskottet får för sin del erinra om att utskottet vid olika tillfällen framfört uppfattningen, att resursslöseri måste motarbetas och att sparsamhet, hushållning och återanvändning bör vara grundläggande för vårt utnyttjande av naturresurser och för inriktningen av vår varuproduktion. Från de synpunkter utskottet har att företräda har utskottet framhållit betydelsen av att dessa principer blir vägledande också i fråga om den industriella framställningen av dryckesförpackningar. Utskottet finner anledning att ännu en gång understryka dessa principers giltighet.” I samma betänkande föreslog utskottet riksdagen ett återglassystem. Förslaget, som också stöddes av näringsutskottet, grundade sig på en utredning som gjorts av statens industriverk. Genom ett sådant återglassystem skulle kommunerna kunna avlastas avsevärda mängder glasavfall, som i dag hamnar på kommunernas soptippar. Glasavfall är en råvara, som skall återföras till glasindustrin för ny produktion. I Sverige har vi nu kvar två glasbruk som tillverkar flaskor och burkar. Från bl.a. beredskapssynpunkt är det viktigt att dessa glasbruk får leva kvar. Glasbruket i Hammar nära Askersund har den största ugnskapaciteten och därmed de bästa förutsättningarna att ta emot återglas. För att ett återglassystem skall kunna bli tekniskt och ekonomiskt genomförbart måste emellertid en viss avsättning säkerställas. För att säkra en sådan avsättning är det nödvändigt att Systembolagets flaskor går som återglas. Detta är försvarbart, eftersom dessa flaskor gör bara ca 2,5 ”trippar”, innan de försvinner, under det att returflaskorna inom bryggerierna gör upp till 40 ”trippar”. Ännu ett år efter riksdagens beslut har återglassystemet inte kommit i gång. Det tycker jag är högst anmärkningsvärt. Om inte annat så borde det nu kunna ges besked om hur det skall bli. En av de ugnar som kan komma i fråga har nu körts långt över tiden för revision och går nu så att säga på Guds försyn. Därför måste ett besked komma snart, och beskedet måste innebära att riksdagens beslut genomförs. En snävt företagsekonomisk bedömning av Systembolaget kan inte få hindra genomförande av en samhällsekonomiskt riktig åtgärd. Jag går med detta över till den för beskattning nu aktuella aluminiumburken. Jag är av den uppfattningen att tillverkningen av aluminiumburken tagits upp helt utanför ramen för en samhällelig förpackningspolitik. Vi från vpk yrkade på sin tid på ett förbud mot aluminiumburkar, men i dag står vi inför ett faktum och måste ta ställning till detta. Vi anser för vår del att återvinningsgraden för aluminiumburken bör sättas betydligt högre än de förutsatta 75 76. En återvinningsgrad på minst 90 96 bör i stället vara ett riktmärke. Det är f.ö. en nivå i fråga om återvinning, som industriverket anser vara behövlig för att det alls skall gå att försvara aluminiumburken som en dryckesförpackning. En utvärdering av den nu påbörjade återvinningen bör ske senast vid utgången av år 1985. Under tiden bör beskattningen läggas så att aluminiumburken inte kan vinna mark från returglaset och att aluminiumburken inom Sverige hålls tillbaka som dryckesförpackning. Var skattenivån skall ligga för att nå just en sådan effekt kan diskuteras. Vi tror att den i alla fall måste ligga högre än den nivå som utskottet föreslår. Vi har därför föreslagit att skatten på aluminiumburkar skall sättas till 20 öre per burk. Eftersom hemställan i vår motion 1983/84:2913 saknar förslag till lagtext, har i anknytning till motionen ställts ett särskilt yrkande, som kommer att delas i kammaren och till vilket jag, herr talman, nu yrkar bifall. Det har följande lydelse:
Herr talman! För tids vinnande och eftersom detta blir ett kort anförande, väljer jag att framföra det från min bänk. é Som vi nyss hörde av Karl Björzén och Per Israelsson behandlas i skatteutskottets betänkande 45 frågan om skatt på vissa dryckesförpackningar. Den föreslagna skatten, som träder i kraft den 1 juli i år, föreslås bli 8 öre på returglas och aluminiumburkar och 10-25 öre på andra förpackningar beroende på storleken. Syftet med denna skatt är att kompensera det skattebortfall som har uppstått till följd av att dryckesförpackningsavgiften slopades den 1 marsi år. När skatteutskottet godkände det förslaget, förutsatte vi att bortfallet skulle kompenseras. På den punkten har alltså Karl Björzén helt rätt. Det sker nu med en skatt som utskottsmajoriteten anser vara väl avvägd. Bakom utskottets beslut står alla i utskottet representerade partier förutom modera terna, och vpk vill gå ännu längre och ha en högre skatt. Vi har genom Karl Björzén fått höra anledningarna till den moderata reservationen. De farhågor som moderaterna hyser torde vara väsentligt överdrivna. En skatt på 8 öre snedvrider inte konkurrensen inom bryggerinäringen. Herr talman! Med hänsyn till kammarens hårt pressade tidsprogram vill jag hänvisa till såväl propositionen som utskottsbetänkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på den moderata reservationen och det av Per Israelsson under överläggningen framställda yrkandet.
Herr talman! Egon Jacobsson säger att man, precis som utskottet har skrivit i betänkandet, finner farhågorna överdrivna. Det tyder väl på att Egon Jacobsson och övriga socialdemokrater i utskottet inte har läst remissyttrandena, för de ger otvetydigt belägg för att det finns anledning till mycket allvarliga farhågor för en snedvridning av konkurrensen och andra negativa effekter. Sedan säger Egon Jacobsson att utskottet funnit förslaget väl avvägt. Ja, om man anser att det är väl avvägt att ensidigt överge en träffad överenskommelse mellan staten och berörda delar av näringslivet, då kan man ha den uppfattningen. Om man anser att det är väl avvägt att ensidigt kraftigt gynna returglasen på aluminiumburkarnas bekostnad, då kan man anse att det är väl avvägt. Och om man anser att störningarna som skatteändringar av den här storleken kan få inom näringslivet kan nonchaleras, då kan man också anse att det är ett väl avvägt förslag.
Herr talman! Egon Jacobsson argumenterade ju inte i sak mot vårt särskilda yrkande utan yrkade bara avslag. Jag vill då påpeka att det särskilda yrkande som delas har formen av en hemställan till regeringen. Om det särskilda yrkandet faller, vilket det troligen gör i voteringen, vill jag ändå hemställa till regeringen att utvecklingen noga följs på det här området, så att aluminiumburken inte tillåts tränga ut det viktiga returglaset och bli ett hinder för införande av ett återglassystem, som riksdagen har beslutat. Det är viktigt ur både energioch miljösynpunkt, och det är viktigt för landets kommuner.
Herr talman! Efter att ha åhört de här två replikerna är jag ännu mer övertygad om att det beslut som skatteutskottet nu föreslår riksdagen att fatta är riktigt och väl avvägt. Beträffande det Per Israelsson säger om engångsemballagen ber jag att få hänvisa till utskottets betänkande, s. 6, tredje stycket, där precis det han efterlyser finns att läsa. Och vad beträffar det Karl Björzén på nytt tog upp är bara att ytterligare en gång hänvisa till de handlingar som finns.

Herr talman! Svenskt jordbruk har gjort sig känt som producent av billiga och kvalitativt högtstående produkter. För att motsvara dessa krav måste växterna, och det gäller naturligtvis också skogsbruket, givas optimala betingelser. Alla torde ha klart för sig att detta inte kan ske utan användandet av handelsgödsel och vissa bekämpningsmedel. Priserna på dessa gödseloch bekämpningsmedel har de senaste åren kraftigt stigit, särskilt på grund av kostnadsutvecklingen på energiområdet. Till detta kommer att det sedan två år tillbaka utgår en avgift på handelsgödsel, som numera har höjts till 12 96. Intäkterna återgår till jordbruket genom att de används inom jordbruksprisregleringen. På bekämpningsmedel tas ut en begränsad avgift. Eftersom avgiften på handelsgödsel återgår till jordbruket, kan den sägas vara en avgift. När nu regeringen föreslår en ny 5-procentig belastning på handelsgödsel är det däremot inte tänkt att jorbruket skall få någon som helst kompensation. Att under sådana förhållanden kalla pålagan för en avgift är helt och hållet felaktigt, utan den är och förbli en skatt — en skatt som ytterligare belastar skattetyngda jordbrukare vilka redan nu har stora bekymmer med bristande lönsamhet. Det i och för sig bestickande argumentet att skatten behövs för att från hälsooch miljösynpunkt minska användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel är inte invändningsfritt. För det första är det ingalunda konstaterat att miljösamband föreligger, och för det andra är det tvivelaktigt om den nu gynnade stallgödseln i alla sammanhang bidrar till ett mer miljövänligt jordbruk. Många gånger är det säkert tvärtom. För det tredje kan beträffande bekämpningsmedel sägas att den kvantitetsbaserade skatten på ett olyckligt sätt kan styra användningen mot effektivare och därmed också giftigare preparat. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2. I reservation 3, som är gemensam för de tre borgerliga partierna, yrkar vi, för den händelse att riksdagen beslutar bifalla propositionen och därmed införa skatten på handelsgödsel och bekämpningsmedel, att de influtna medlen används till forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. Hur omfattande denna satsning kan tänkas bli beror bl.a. på hur det går i valet nästa år. Blir det en borgerlig regering finns det en stor majoritet, bestående av moderater och centerpartister, för att avskaffa skatten på handelsgödsel, medan när det gäller bekämpningsmedel vi moderater beklagligtvis är ensamma om ett avslagsyrkande. Hur medelsfördelningen skall ske mellan forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder måste självfallet också beaktas, och från moderat håll förutsätter vi att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag i den frågan. I reservation 4 förordar vi moderater och representanterna för centern att jordbruket, som tidigare varit fallet, får kompensation för de merkostnader som uppstår om de nya pålagorna genomförs. Med det sagda yrkar jag också bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 47 om avgifter på gödseloch bekämpningsmedel föreslås särskilda avgifter, eller riktigare uttryckt: en särskild skatt på gödselmedel och bekämpningsmedel fr.o.m. den 1 juli i år. Aldrig tidigare har jag mött en så illa förberedd och så illa underbyggd proposition som denna. Och det är inte bara jag som tycker detta. I en skrivelse som vi riksdagsledamöter har fått, undertecknad bl.a. av Fabriksarbetareförbundet, säger man så här: ”Förslaget till gödselskatt är inte sakligt underbyggt.” Vidare framhåller man: ”Till vår stora förvåning synes varken handelsgödselmedlens effekter på miljön, dessa eventuella effekters skadliga verkan eller skattens lämplighet som styrinstrument vara klarlagda. Tvärtom tyder allt på att sambanden på alla dessa tre områden är svaga.” Vidare konstaterar man bl.a. följande: ”att Sverige har en internationellt sett låg handelsgödselanvändning, att gödselbehoven både kvalitativt och kvantitativt varierar mycket starkt mellan olika grödor, jordar, klimat och odlingsmetoder.

Variationerna kring gödslingen och dess effekter är så stora i de individuella fallen att intensiv rådgivning och andra former av mer skräddarsydda åtgärder torde vara mer ändamålsenliga för att uppnå eftersträvat resultat. Som pekats på ovan måste rätt gödselgiva anpassas till varje enskilt fall. Föreslagen gödselmedelsskatt är ett trubbigt instrument som inte ger de eftersträvade resultaten. ——- Dessutom gynnas stallgödseln i förhållande till handelsgödseln, trots att stallgödseln anses vara det största miljöproblemet — — —.” Ja, så här ser man på denna fråga i Svenska fabriksarbetareförbundet, Svenska industritjänstemannaförbundet och Sveriges arbetsledareförbund. Då är det inte så märkligt att Sveriges jordbrukare anser detta förslag vara något av det mest orimliga som hittills presenterats. Jordbrukarna fick i årets jordbruksuppgörelse ett belopp på 85 milj.kr. som följsamhetsersättning, klarare uttryckt som ökad ersättning för egen arbetsinsats och ränta på eget kapital nedlagt i företagen. I föreliggande proposition tas igen inte bara detta belopp utan enligt preliminära beräkningar ca 120 milj.kr. Finns det någon annan grupp i Sveriges land som behandlas på samma sätt? Jag vågar säga: Det finns det inte. Tänk om man hade föreslagit en skattehöjning på exempelvis elkraft för industrin och samtidigt sagt: Inga priser får höjas, ni som arbetar i företagen får ta konsekvenserna, ni får vara beredda på att edra arbetsinkomster blir lägre. Men jordbrukarna kan man behandla hur som helst, det visar den socialdemokratiska regeringen i denna proposition. Att propositionen är illa utformad och illa genomtänkt är ett faktum. Som motiv för gödselskatten framförs att man vill minska användningen av handelsgödsel. Men hur verkar de föreslagna reglerna? Jo, skatten tas ut från det första kilot handelsgödsel som används. Om man — helt teoretiskt — antar att användningen skulle minska med hälften, skulle jordbrukarna ändå få betala 60 milj.kr. i skatt på handelsgödseln jämte förlusterna till följd av en mycket betydande minskning av skörden. Nej, med den utformning som skatten har fått är det fråga om en straffbeskattning av svenskt jordbruk, en straffbeskattning av en grupp människor i vårt land som i alla tider, under alla förhållanden, lojalt ställt upp och gjort sitt bästa för sitt land, en grupp människor som i stor utsträckning inte har kunnat utnyttja den standardhöjning som andra har fått, t.ex. kortare och reglerad arbetstid samt längre semester. Denna grupp skall nu straffas för att den vill tillföra växtligheten den näring som är nödvändig för att den skall ge frukt och god kvalitet. Jag säger bestämt att näringsämnet i kvävet är lika nödvändigt för växtligheten som maten för oss människor. Ja, men använd andra näringsämnen, naturlig gödsel, stallgödsel, invänder man. Återigen ett bevis på hur illa genomtänkt detta förslag är. I riktlinjerna för jordbrukspolitiken betonas starkt att animalieproduktionen bör minskas. Hur skall stallgödselmängden kunna öka när djurantalet skall minska? Och var har vi den största risken för urlakning? Jo, alla försök visar att det är vid användningen av stallgödsel och alldeles speciellt vid användning av svämgödsel. Den metoden används främst vid stordrift och stöds av regeringen, och då verkar det inte som om risk för urlakning spelar någon roll. Handelsgödsel tillförs växten vid den tidpunkt då växten står beredd att utnyttja näringsämnena. Att minska på näringstillförseln skulle skapa problem bl.a. beträffande kvaliteten på vetet. Och inte kan det vara avsikten att vi här i Sverige skall försämra kvaliteten på vår produktion för att sedan importera vete — ja, kanhända samma vetesort — från länder där man får gödsla efter växtens behov? Det är beklagligt att en proposition som denna har lämnats, och det skulle hedra riksdagen om den i dag sade nej till denna orimliga pålaga på svenskt jordbruk. Herr talman! Med utgångspunkt i vad jag nu anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 4.

Herr talman! Det är inte bara mikrofonen i talarstolen som har fungerat dåligt denna morgon. Även järnvägsförbindelserna har fungerat litet otillfredsställande, vilket är skälet till att Lars Ernestam inte kan uppträda i debatten såsom vi aviserat. Jag vill därför kortfattat redogöra för folkpartiets ställningstagande till miljöavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Vi har accepterat regeringens förslag till avgifter, men vi har samtidigt klart angett att vi inte accepterar att avgifterna betraktas som ett sätt att förstärka statskassan och därigenom får karaktären av en skatt på jordbruket i stället för en avgift för att förbättra miljön. Vi föreslår därför att de medel som avgifterna inbringar skall återföras till jordbruket såsom föreslås i reservation 3. De influtna medlen skall, menar vi tillsammans med reservanterna från moderaterna och centern, användas till utökade insatser i fråga om forskning och rådgivning om miljöförbättrande åtgärder. Folkpartiets linje är således att en avgift bör uttas, men att medlen i sin helhet skall gå tillbaka till jordbruket. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övriga delar till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi lever i ett kemisamhälle, med alla de risker som där finns. Jordbruket utgör här inget undantag. Tvärtom utvidgar jordbruket det kemiska kriget mot ogräs, insekter och svampsjukdomar. Allt större arealer besprutas med allt fler gifter. Nu finns det de som varnar för denna utveckling. Man menar att förr eller senare kommer ett bakslag, om jordbruket fortsätter den accelererande ökningen av kemisk bekämpning. Ju mer man sprutar, desto mer naggar man säkerhetsmarginalerna i kanten. En av dem som höjer ett varningens rop är Kjell Andersson på lantbruksuniversitetets konsulentavdelning för växtskydd. Han menar att vi bör ha en säkerhetsmarginal med hänsyn till riskerna för hälsoskador, ekologiska effekter och s.k. resistensbildning, dvs. den oönskade effekten att skadegörarna utvecklas till att tåla bekämpningsmedlet. Detta är varningar som måste tas på allvar och beaktas när olika jordbrukspolitiska ställningstaganden skall göras. Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar föranleds av regeringens proposition om avgifter på gödseloch bekämpningsmedel. Syftet med dessa avgifter sägs vara att minska användningen av handelsgödsel och hälsooch miljöfarliga kemikalier. I anledning av några motionskrav anför utskottsmajoriteten att den föreslagna avgiften främst bör betraktas som en skatt. Utskottsmajoriteten tycks med detta mena att man därav bör dra vissa konsekvenser om hur man eventuellt skall använda dessa medel. Jag vill i anledning av detta med en gång klargöra att jag vidhåller att det handlar om en avgift med ett visst syfte — sedan får utskottsmajoriteten ha vilket betraktelsesätt man vill. Men för att något utveckla min ståndpunkt vill jag säga följande. I propositionen, såväl som i de olika lagförslagen, talas det hela tiden om avgifter. Dessutom säger departementschefen att han tagit del av de förslag om avgifter på gödseloch bekämpningsmedel som utredningen om användning av kemiska medel i jordoch skogsbruket presenterade i betänkandena SOU 1983:10 och 11 samt av remissyttrandena över dessa förslag. Eftersom jordbruksministern hänvisar till denna utredning — vilken inte är helt obekant för mig — kan vi färska upp minnet med vad utredningen hade att säga om dessa avgifter. Utredningen fastslår att det behövs höga avgifter för att man skall få en väsentlig styreffekt och att små avgifter utan påtaglig styreffekt kan användas till finansiering av angelägna åtgärder. Beräkningar utförda vid lantbruksuniversitetet antyder att det skulle fordras prishöjningar på 50-100 26 på kvävegödsel för att de företagsekonomiskt optimala kvävegivorna skall minska 20-30 20 vid oförändrade produktpriser. Man har vid lantbruksuniversitetet också gjort beräkningar angående kostnaderna för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Dessa beräkningar ger en del indikationer om hur stora avgifter som krävs för att få vissa minskningar i användningen av bekämpningsmedel i jordbruket. I ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle — framgår det av denna studie — en avgift på ca 250 26 av den genomsnittliga bekämpningskostnaden, under förutsättning av symmetrisk fördelning av angreppsfrekvenser och fullständig rationalitet, nedbringa användningen med 50 96. Herr talman! Jag har inte kunnat hitta något skäl för att omvärdera de slutsatser som utredningen i detta sammanhang drog angående olika åtgärder för att minska användningen av gödseloch bekämpningsmedel och vilka effekter dessa har. Om andra representanter i utredningen — ett år efter det att betänkandena överlämnats — inte vill kännas vid vad de i utredningen ansåg vara riktigt får väl stå för deras räkning, men jag har inte funnit anledning att ändra ståndpunkt. Det sagda innebär, som vi anfört i motionen, att avgifterna i stor utsträckning bör utnyttjas för åtgärder som främjar en minskning av användandet av gödsel och kemiska medel i jordbruket. Det måste bli den självklara slutsatsen, eftersom man från regeringshåll tillbakavisar varje påstående om att avgifterna skall ses som en förstärkning av budgetläget. Nu sägs i propositionen att syftet med avgifterna är att av hälsooch miljöskäl minska användningen av gödseloch bekämpningsmedel. Jag vill inte misstro detta syfte, men då måste det vara ett olycksfall i arbetet att endast avgifterna kom med i propositionen och inte de åtgärder som avgifterna skulle finansiera. Detta misstag har riksdagen möjlighet att inom en stund rätta till. Det saknas inte högtidliga uttalanden om att giftanvändningen i vårt samhälle, och då även i jordbruket, måste minska och helst upphöra. Men hela tiden pågår en utveckling åt det motsatta hållet. Bekämpningsmedlens användning i ton räknat har kanske stannat upp vid dagens nivå, men medlen blir allt effektivare och giftigare. Ett ogräsmedel som just kommit ut på marknaden är så effektivt att dosen för en hektar är endast 4 gram verksam beståndsdel, medan dess giftverkan är lika stor som 1 kg fenoxisyra. Det här innebär att man med vissa av dagens moderna medel, med samma mängd verksam substans, lika effektivt kan bekämpa en flera gånger så stor areal som man kunde för några år sedan. Därför vill vi att regeringen senare skall se över det nu föreslagna avgiftssystemet så att det inte styr över användningen till mycket mer giftiga och effektiva medel. En sådan utveckling skulle inte stå i överensstämmelse med motivet för avgiften, och den nämnda utredningen har också fastslagit att det system som nu föreslagits kan få sådana konsekvenser. Vi har också i vår motion pekat på möjligheten att en del av de här avgiftspengarna används i en garantifond för jordbrukare som önskar övergå till alternativ odling men som i dag tvekar för de ekonomiska problemen vid ändrad jordbruksdrift. Det finns många jordbrukare som i dag vill bort från kemikaliejordbruket. Vi har nyss sett tidningsrubriker som ”Småbönder gör uppror mot LRF, Trötta på kemikaliebruket”. Det har bildats en utbrytarorganisation, ”Småbrukare i väst”, och enligt Dagens Nyheter är det sådana som tröttnat på storbrukens kemikaliejordbruk. De vill odla utan kemikalier. De vill att vetet skall gå att baka med, att grisköttet skall gå att äta, att man skall våga dricka mjölken och att bondens försommar inte skall vara ett enda stort krig mot naturen. Utan att närmare gå in på vad som här sker vill jag påstå att allt flera människor inser att något måste göras, att utvecklingen måste vändas i en annan riktning. Herr talman! Vägen bort från kemijordbruket och olika avarter, som de s.k. djurfabrikerna, kommer att innebära uppoffringar och medvetna åtgärder för både statsmakterna, producenterna och konsumenterna. Det måste också innebära att de högtidliga deklarationernas tid är förbi, att vi måste gå till handling. Vi förväntar oss att den pågående livsmedelsutredningen kommer att föreslå åtgärder, likaså att satsningen på forskningen skall ge sitt bidrag till att alternativa odlingsformer utvecklas. Här kommer också enligt vår mening de föreslagna avgifterna att vara ett medel för en sådan utveckling. Herr talman! Därför vill jag yrka bifall till motion 2895.

Herr talman! I proposition nr 40 om ekonomisk-politiska åtgärder från december 1983 aktualiserade regeringen första gången frågan om miljöavgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel. I nämnda proposition konstaterade regeringen att användningen av bekämpningsmedel är omfattande inom såväl jordsom skogsbruket och att inom jordbruket också används stora mängder handelsgödsel. På grund av detta har negativa miljöeffekter av kemikalieanvändningen kunnat konstateras, varför det ur miljösynpunkt var viktigt att användningen av såväl bekämpningsmedel som handelsgödsel borde minskas. I nämnda proposition förklarade också regeringen att man hade för avsikt att senare lägga fram förslag till riksdagen om en särskild miljöavgift på dessa produkter. Lagen skulle införas fr.o.m. den 1 juli 1984 för att uppnå en från miljösynpunkt nödvändig minskad användning av bekämpningsmedel och handelsgödsel. Sedermera har regeringen återkommit i denna fråga i proposition 176 med förslag som i huvudsak överensstämmer med vad som sagts i den förstnämnda propositionen. I skatteutskottets betänkande 47, som riksdagen nu behandlar, delar en majoritet av utskottet regeringens uppfattning och stöder de aktualiserade förslagen till åtgärder för att uppnå minskad användning av såväl bekämpningsmedel som handelsgödsel. Bruket av handelsgödsel har starkt bidragit till en övergödning av vattenområden och till försurning av mark och vatten. Den omfattande användningen av bekämpningsmedel innebär onekligen risker ur hälsooch miljösynpunkt. Den stimulansavgift, som jag vill kalla avgiften för, som föreslås bli införd från halvårsskiftet i år är enkel i sin konstruktion. Den föreslås tas ut av importören eller av tillverkaren med ett belopp av 30 öre per kg kväve och 60 öre per kg fosfor i gödselmedlet, om andelen kväve resp. fosfor uppgår till minst 4 76. Avgiften beräknas således motsvara blygsamma 5 96 av försäljningsvärdet. I fråga om bekämpningsmedel, med undantag av träskyddsmedel, föreslås en avgift om 4 kr. per kg verksam beståndsdel. I reservation nr 1 yrkar moderaterna och centerpartiet avslag på förslaget om införande av avgift på handelsgödsel bl.a. på grund av att priserna på handelsgödsel ökat kraftigt under senare år. Men prisökningar är inte något som sker som en isolerad företeelse enbart i fråga om handelsgödsel, utan kraftiga prisökningar har skett även på andra områden under senare år. Som jag sade tidigare är denna stimulansavgift tämligen blygsam och kan som konsekvens få en minskning av kostnaderna, om avgiften får den förväntade effekten. Reservanterna vänder sig också mot att man favoriserar stallgödseln. En beskattning av denna har emellertid visat sig vara praktiskt ogenomförbar. I reservation nr 2 yrkar moderaterna avslag på förslaget om avgift på bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel är inte en vara som man utan vidare kan avstå ifrån, säger moderaterna i sin reservation. Men avsikten med denna avgift, som i likhet med den nyssnämnda avgiften är blygsam, är inte att man skall avstå helt från bekämpningsmedel, utan avsikten är att man skall minska användandet av dessa medel. I reservation nr 3, som är gemensam för samtliga borgerliga partier, föreslås — därest riksdagen avslår de två förstnämnda reservationerna — att de influtna medlen skall användas till utökade insatser i fråga om forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. Avgifterna bör således enligt reservanterna specialdestineras för forskning och rådgivning som främjar en minskning av behovet och användandet av handelsgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket. Till detta vill jag säga att en majoritet i utskottet framhåller att den föreslagna avgiften bör betraktas som en skatt. Riksdagen har vid tidigare tillfällen klart tagit avstånd från system med specialdestination av skatter. Jag vill också framhålla att betydande belopp årligen anvisas till de områden som nämns i reservationen. Enligt de uppgifter som jag inhämtat pågår en omfattande forskningsoch försöksverksamhet inom lantbruksuniversitetets lantbruksvetenskapliga fakultet. Att införa avgiften är därtill inte, som moderaterna gör gällande i reservation 2, ett sätt att förbättra det statsfinansiella läget. Avsikten med avgiften är — det vill jag ännu en gång understryka — att åstadkomma en minskning av användandet av de nämnda medlen i syfte att stimulera till en minskning av övergödningen av vattenområden, av försurningen av mark och vatten samt av användningen av bekämpningsmedel. Uppnår vi en minskning av användningen av bekämpningsmedel, minskar också statens intäkter för de tidigare fastställda avgifterna för användning av konstgödsel, vilket får till följd att såväl statens som förbrukarnas intäkter och utgifter blir oförändrade. Mot den bakgrunden är utskottet inte berett att tillmötesgå de av moderaterna och centerpartiet i reservation nr 4 framförda kraven på kompensation till jordbruket för de ökade produktionskostnader som avgifterna innebär. Herr talman! Med vad jag här har sagt yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. Jag vill också ta tillfället i akt och yrka avslag på motion 2895 från vpk med hänvisning till vad jag tidigare anfört i fråga om reservation nr 3.

Herr talman! Låt mig först säga att det gläder mig att också Bruno Poromaa anser att den pålaga som det nu är fråga om är en skatt och inte en avgift, som anges i propositionen. Låt mig göra några andra kommentarer. För det första: Det är märkligt att det i propositionen inte angetts hur mycket av den nya skatten som faller på handelsgödsel och hur mycket som faller på bekämpningsmedel. Man säger blott att summan beräknas bli ca 120 milj.kr. Eftersom riksdagen hade kunnat medge det ena och avslå det andra, borde man naturligtvis ha delat upp den här summan. För det andra: Handelsgödselanvändningen i Sverige är betydligt mindre än i andra jämförbara länder. Det tycker jag bör noteras. För det tredje: Fabriksarbetareförbundets inlaga har man redan redogjort för här i kammaren. Jag vill emellertid konstatera att socialdemokraterna lyssnar till rörelsen bara när det passar dem själva. För det fjärde: Kemikontoret har riktat en förödande kritik mot skatten på bekämpningsmedel. Det faller för långt att här redogöra för den kritiken i dess helhet, men Kemikontorets slutsats blev att det är fel motivering, fel metod och fel skatteobjekt. Låt mig ta ett enda exempel. Bekämpningsmedlet Klorex har en verksam substans på 99 26 men har trots detta mycket låg gifthalt. Eftersom skatten på bekämpningsmedel utgår efter verksam substans slår skatten i detta fall mycket hårt och ökar priset med upp till 70 96. Ett tak på exempelvis 1096 av saluvärdet hade gjort skatten något smakligare. Jag säger detta i förhoppningen om att någon i departementet läser riksdagsprotokollet, eftersom jordbruksministern, som nyss var närvarande, nu har lämnat kammaren.

Herr talman! Bruno Poromaa talar om de kemiska medlens negativa effekter. Men han, liksom representanter för regeringen, vägrar skilja mellan bekämpningsmedel och näringsämnen. Man för ett allmänt tal om kemiska medel utan någon hänsyn till de faktiska förhållandena. Bruno Poromaa säger också att detta är en stimulansavgift. Jag måste fråga: På vad sätt? Det kan väl inte vara en stimulans att ta ut en avgift från det första kilot handelsgödsel som man använder. Det är inte en stimulans utan det direkt motsatta, nämligen en skatt. När Bruno Poromaa säger att kostnaden är tämligen blygsam vill jag påminna om att jordbrukarna inte har sådana inkomster att en 5-procentig höjning av priset på handelsgödsel är ett blygsamt belopp. Utskottsmajoriteten vill inte vara med om någon specialdestinering. Därmed har man klart utsagt att det är en straffskatt på svenskt jordbruk. Sedan säger Bruno Poromaa att statens och jordbrukets ekonomiska förhållanden skall bli oförändrade. I och med en minskad användning av kemiska medel skulle prishöjningen inte innebär någon nackdel för jordbruket. Menar Bruno Poromaa verkligen att en minskad användning av handelsgödsel skulle innebära en ökad avkastning, så att man skulle få kostnadstäckning för avgiften på den handelsgödsel som ovillkorligen måste tillföras växtligheten för att man skall kunna få någon som helst skörd? Det finns i dag möjligheter att mäta tillgången av näringsämnen i jorden redan på våren, innan man tillför något näringsämne. Denna pågående försöksverksamhet betalas helt och hållet av jordbrukarna. Det är ett område där man från samhällets sida borde satsa medel, så att man kunde bygga ut den verksamheten och på det sättet göra det möjligt att tillfredsställa en allmän önskan i den här frågan, nämligen att man inte skall tillföra mer gödselmedel än vad som är nödvändigt. Nu går man emellertid bryskt fram, lägger på skatt och tar en bit av jordbrukarnas inkomster. För andra grupper förhandlar man när det gäller lönesättningen.

Herr talman! För ett ögonblick var jag rädd att mikrofonerna i bänkarna inte heller fungerade. Från folkpartiets sida har vi ju vid upprepade tillfällen klart deklarerat att vi är emot fortsatta skattehöjningar. Jag vill dock ännu en gång betona vilken vikt vi fäster vid sambandet mellan avgifter och åtgärder. F.n. pågår en mycket intensiv debatt mellan olika jordbrukare om odlingsmetoder och om användningen av gödsel och bekämpningsmedel. Jag måste nog säga att det är en aning tidigt att nu konstatera att det inte skulle gå att minska på gödslingen. Det är väl ganska uppenbart att man skulle kunna minska på denna. I det avseendet kan en sådan här avgift, kopplad till ordentliga åtgärder när det gäller rådgivning, komma att bli verksam. Det är ju därför som vi från folkpartiet ställt oss bakom förslaget om en avgift av det här slaget. Däremot vägrar jag, Bruno Poromaa, att kalla avgiften för skatt. Bruno Poromaa sade i sitt anförande att vi här i kammaren vid upprepade tillfällen tagit avstånd från specialdestinerade skatter, och det är nog riktigt. Samtidigt vill jag dock framhålla att det inte är mer än ca en vecka sedan riksdagens socialdemokratiska majoritet drev igenom ett förslag om en specialdestinerad skatt, nämligen fordonsskatten.

Herr talman! Jag går upp i talarstolen för att inte behöva vända ryggen åt den som jag skall replikera. Det är så, Bruno Poromaa, att vi har accepterat de aktuella avgifterna. Vi har dock en bestämd uppfattning om hur medlen skall användas. Jag framhärdar i att påstå att de pengar man får in inte kan betraktas som en skatt, utan det handlar om avgifter med ett visst syfte. Jag stöder mig fortfarande på den utredning som jag tidigare hänvisat till. Det framgår klart och tydligt att det här är fråga om små avgifter. De pengar som tas in skall användas för olika åtgärder. Det finns ju kemiska bekämpningsmedel, vilkas konkurrenskraft ekonomiskt sett är så oerhört stor att de tål att beläggas med en avgift som skulle innebära 50 till 100 gånger högre priser jämfört med i dag. En höjning av priset på bekämpningsmedel skulle förmodligen inte leda till en minskad användning av dessa. Då förstår man att den, som Bruno Poromaa säger, blygsamma avgiften inte kommer att medföra några större skillnader när det gäller användningen av gödsel och bekämpningsmedel. Sedan till frågan om att sätta ett kilopris på bekämpningsmedlen. Även i det avseendet hänvisar jag till utredningen, enligt vilken en kvantitetsbaserad avgift gynnar, generellt sett, de moderna högeffektiva preparaten på bekostnad av mindre aktiva substanser. Det framgår således klart och tydligt att det inte är så lyckat med ett kilopris, eftersom man i så fall kan styra över användningen till mycket giftiga bekämpningsmedel — framför allt de bredverkande, som slår ut en mängd olika insekter och andra skadegörare.

Herr talman! Det här har mera blivit en miljödebatt än en debatt om den avgift som föreslås som ett lämpligt instrument för att åstadkomma en bättre miljö. Vår miljö hotas helt enkelt av en katastrof om ingenting görs. Vi har i detta land ungefär 95 000 sjöar, och man räknar med att 20 000 av dessa sjöar hotas av försurningsskador. Våra skogar visar försurningsskador, grundvattnet hotas, luften hotas och jord och mark hotas. Listan över miljöförstöringar kan göras än längre. Orsakerna till denna försurning finns i vårt moderna samhälle. Övergödningen i jordoch skogsbruket försurar våra brunnar, sjöar, vattendrag och havsvikar. Vi kan inte stillatigande acceptera den här utvecklingen. Ingen möda får sparas i kampen för en värdig livsmiljö med ren luft och mark och rena vattendrag. Därför vill jag i detta sammanhang uttala en önskan om att den av regeringen nyligen tillsatta aktionsgruppen under ledning av jordbruksministern skyndsamt drar upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet mot försurning av mark och vatten. Jag har i den här debatten kunnat konstatera att de borgerliga inte kunnat presentera något som helst instrument för att hejda denna utveckling. Det enda som gjorts är att moderaterna sagt att avgiften skall avvecklas om de borgerliga vinner nästa val. Av den debatt som förts här har man klart kunnat konstatera att det råder en tämligen smal enighet om målsättningen att användningen av kemikalier i jordoch skogsbruket måste minskas. Samhället förfogar över många olika medel för att styra utvecklingen mot vissa mål. Enligt vårt förmenande är den nu aktuella avgiften ett bra instrument. Jag har som sagt inte blivit övertygad genom den här debatten om att det skulle finnas något bättre instrument. Jag vill fråga dem som varit uppe i talarstolen i denna fråga — speciellt de borgerliga — om det är någon av er som tror att vi så kraftigt hade kunnat minska vårt oljeberoende om den kraftiga prisutvecklingen under 1970-talet hade uteblivit. Oljeprisutvecklingen har onekligen stimulerat oss till ett sparande när det gäller oljeförbrukningen. Vad beträffar det som John Andersson sade om denna avgift framhåller vi i utskottsbetänkandet att man bör ta rimliga hänsyn till kravet på enkelhet och hanterlighet vid införandet av nya avgifter. Den nu föreslagna avgiftskonstruktionen fyller enligt utskottets mening dessa krav.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
Det finns alltså ingen logisk skärpa i och inget vetenskapligt belägg för det som Bruno Poromaa säger. Därför finns det alla skäl att gå emot denna skatt. Att koppla samman den med oljeprishöjningen, som vi i Sverige inte har kunnat råda över, tycker jag är helt ologiskt. Jag tror att Bruno Poromaa skulle få fram samma effekt om han tiodubblade priset på handelsgödseln. Men då skulle det också få förödande konsekvenser för livsmedelspriserna i vårt land. Avslutningsvis konstaterar jag att Bruno Poromaa glömde sig och denna gång inte talade om en skatt utan om en avgift.

Herr talman! Bruno Poromaa talar om de skador som uppstår i våra sjöar. Är det klart bevisat att dessa skador just beror på konstgödseln? Alla utredningar som gjorts hitintills visar att det finns många andra faktorer som spelar in. Men här ger man sig på just konstgödseln och stämplar den som orsak till skadorna, trots att man måste inse att den är ett för växtligheten nödvändigt näringsämne. Inget instrument för att minska användningen av konstgödsel har de borgerliga partierna framfört förslag om, säger Bruno Poromaa. Jag vet inte om inte Bruno Poromaa lyssnade på vad jag sade förut om den försöksverksamhet med rådgivning som bedrivs i Malmöhus län. Där försöker man redan innan man tillför näringsämnena undersöka vilken halt av näringsämnen som finns i marken. Det är väl om något ett effektivt sätt att åstadkomma resultat på detta område. Men det vägrar man att över huvud taget visa något intresse för från samhällets sida. I fråga om oljeprisutvecklingen skulle jag nästan vilja dra slutsatsen att Bruno Poromaa kommer att stödja reservation 4. Oljeprishöjningen fick vi alla vara med och bära. I propositionen lägger man kostnaderna helt och hållet på en liten grupp i samhället. Vad är egentligen syftet med propositionen? Är det att åstadkomma en förändring som blir till det bättre för miljön eller är det att åstadkomma en högre skatt på jordbruket? Det får vi se när vi kommer till voteringen. Vill man åstadkomma någon förbättring måste man också vara angelägen om att låta de medel som kommer in gå till ökade insatser för forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. Man bör använda pengarna för att få fram en forskning och en rådgivning som skall främja en minskning av behovet och användandet av handelsgödsel. Det måste vara till detta man skall anvisa dessa medel.
Herr talman! Bruno Poromaa buntade ihop de borgerliga partierna på ett sätt som jag tycker är litet underligt. Nog måste väl Bruno Poromaa ha upptäckt att vi står bakom regeringsförslaget att ta ut dessa avgifter, men att vi faktiskt, enligt min mening, för fram ett betydligt bättre förslag än det socialdemokratiska. Vi menar nämligen att just dessa pengar skall användas för miljöförbättrande åtgärder. De skall i sin helhet gå tillbaka till jordbruket och användas för rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. Jag kan inte se annat än att denna koppling mellan avgifter och åtgärder innebär att man får ett effektivare miljöprogram.
Herr talman! Bruno Poromaa säger att det har blivit något av en miljödebatt i stället för en debatt om huruvida dessa avgifter är ett lämpligt instrument eller inte. Men dessa två saker hör väl litet ihop. Jag vill inte förneka att det kan vara ett lämpligt instrument. Men jag tvivlar på att enbart avgifterna kommer att åstadkomma någon märkbar förändring ianvändningen av de kemiska medlen och av handelsgödseln. Jag vill snarare påstå att de inte kommer att betyda någonting alls i den vägen. Men det kan bli ett effektivt instrument om man använder dessa pengar för riktade åtgärder. Det finns många uppslag, vill jag påstå, till hur man skall använda de här pengarna. Vi har nämnt en del saker i vår motion. Vi hänvisar till en utredning som satt upp en hel del punkter över hur man kan använda dessa pengar. Utredningen säger att medlen kan återföras till jordbruket via produktpriset, eller som ett selektivt prisstöd för att förändra olika produkters relativa prisförhållande, så att man därigenom erhåller en mer balanserad växtodling. Medel kan återföras som arealbidrag och de kan användas för att finansiera utvecklingen av en bekämpningsteknik med lägre insats av kemiska bekämpningsmedel. Medlen kan användas till att genom rådgivning samt forskning och utvecklingsarbete minska riskerna vid användning av bekämpningsmedel och till att få fram biologiska bekämpningssystem. Det saknas således inte områden att satsa pengarna på! Jag tror att det kommer att behövas mycket större belopp, om vi äntligen skall komma i gång med arbetet att minska jordbrukets beroende av kemiska preparat.
Herr talman! Knut Wachtmeister hänger upp sig på frågan om stallgödsel. Jag vill betona att vi har använt stallgödsel sedan urminnes tider, men det har visat sig, att under de senaste 50 åren har användningen av stallgödsel klart minskat. Jag vill för Stig Josefson klart deklarera att syftet med de åtgärder som har aktualiserats från regeringens sida helt enkelt är att förbättra vår miljö. Det har jag försökt deklarera även vid de två tidigare tillfällen då jag har varit uppe i debatten. Kjell Johansson slår sig för bröstet och talar om att man har ett bättre förslag, och John Andersson gör vissa antydningar i samma riktning när det gäller vpk. Jag tror att John Andersson och övriga inom vpk har gjort det för enkelt för sig! De borde ha fördjupat sig i de konsekvenser som kan uppstå om man tillmötesgår kraven i motionen. Det pågår en omfattande forskning inom detta område, vilket jag har påpekat tidigare. Förändringar i forskningens inriktning kräver en lång tidsperiod. Man måste skaffa sig ny kompetens för detta, och kompetenta handledare måste finnas tillgängliga. Inga forskningsresultat kan åstadkommas genom beslut i denna församling om inte erforderlig forskningskompe tens finns! De i motionerna och reservationerna framlagda förslagen kan bara skapa en forskningsopportunism, om jag får använda det uttrycket — någon form av popforskning, som helt enkelt innebär slöseri med pengar.

Herr talman! Regeringens förslag i proposition 1983/84:176, som behandlas i skatteutskottets betänkande 47, är svagt uppbyggd och borde inte ha kommit till riksdagens bord. Syftet med förslaget framhålls vara nödvändigheten av att ur hälsooch miljösynpunkt minska användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Man har, herr talman, inte gjort klart för sig vilken effekt förslaget får för jordbruket och inte heller ansträngt sig för att framlägga ett rättvist förslag. Det kan konstateras att dessa nya pålagor innebär att en ny skatt införs, som drabbar jordbruket hårt. Jordbrukets lönsamhet är inte sådan att ytterligare skattebördor kan bäras utan negativa konsekvenser. Att ur miljösynpunkt belasta de jordbruk som har liten eller ingen stallgödsel synes helt oacceptabelt ur rättvisesynpunkt. Dessa jordbruk måste, för att få en riktig balans i den nödvändiga växtnäringstillförseln, använda mer handelsgödsel än gårdar med djurhållning. De kommer, om regeringsförslaget vinner bifall här i riksdagen, att straffas för detta. Dessutom är det inte säkert att jordbruk med riklig tillgång på stallgödsel i alla lägen bedriver ett mer miljövänligt jordbruk än de som använder handelsgödsel på ett sätt som är anpassat till växternas behov och upptagningsförmåga. Produktionskostnaderna kommer att öka om förslaget genomförs utan någon som helst kompensation härför. Detta skapar en djup orättvisa mellan de olika kategorierna av odlare. Även den nya skatten på bekämpningsmedel måste avvisas. Skälen härför är flera: Mindre farliga preparat kan t.ex. slås ut av giftigare medel. Det är logiskt att anta att användaren väljer ett preparat där antalet kilo verksam substans per hektar är lågt, enär ”skatten” är så baserad. Från miljösynpunkt kan det däremot vara ofördelaktigt. Några exempel på hur illa bekämpningsmedelsavgifterna enligt förslaget slår är dessa: Vid normal dosering vid bekämpning av ogräs i stråsäd med medlet Aktril kommer 5,8 Zo av den totala kostnaden per hektar efter förslagets genomförande att utgöra skatt. Vid användning av det välbeprövade MCPA och Diklorprop utgör skatteandelen 18 96 av kostnaden per hektar, medan då preparatet Glin används ingen skatt alls utgår.

Det bör nämnas att Cymbush är ett klass II-preparat och alltså giftigare än klass III-preparatet Metoxiklor, som dessutom är miljövänligare. Herr talman! Den skatt som nu införs, om förslaget går igenom, slår som regel hårdare på mindre giftiga preparat. Allmänt kan nämnas beträffande växtskyddsmedel, att man är rädd för hanteringen av preparaten, orolig för miljöeffekter, orolig för rester i grödan och för risken för tredje man — samt för en svag biologisk effekt. Men herr talman, skattesystemet beaktar ingen av dessa punkter. Lantbrukare som t.ex. använder prisbilliga preparat drabbas som regel hårdare av skatten. Det gäller preparat som från praktisk synpunkt är välkända och använts under många år. Herr talman! Att helt i onödan öka kostnaderna inom jordbruksproduktionen är förkastligt. Redan i dag strävas — icke utan framgång — efter att få fram miljövänligare bekämpningsmedel. Detta arbete kan komma att försvåras. Riksskatteverket föreslås bli uppbördsmyndighet för bekämpningsmedelsavgiften, vilket från administrativ synpunkt kräver viss resursförstärkning. Dessa för staten ökade kostnader skulle kunna undvikas, om riksdagen avslår förslaget. Jag vill fråga företrädarna för regeringssidan: Finns risk för ytterligare höjda skatter för att klara just kostnadsökningen för administrationen? Vem skall betala det orättvisa förslaget? Kommer regeringen att vara beredd att rätta till orimligheterna i det nu framlagda förslaget? Det kan också noteras att billigare preparat ofta är prisstyrande på marknaden. Genom att skatten på dessa höjs proportionellt sett mer än skatten på nya specialpreparat och även kan höjas ytterligare, vilket det finns utrymme för om man konstaterar att ett visst preparat är billigare, får vi effekter som är mycket negativa. Detta kan t.o.m. innebära att hela prisnivån för bekämpningsmedel stiger. Detta får till följd ytterligare ökade kostnader för jordbruket — helt i onödan. Detta kommer också i andra hand att gå ut över konsumenterna och livsmedelspriserna. Det står fullständigt klart. Herr talman! Vi moderater kan inte finna några som helst sakligt välgrundade skäl för ett införande av dessa orättvisa skatter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Vi yrkar därför avslag på förslagen och bifall till de reservationer som finns i betänkandet.

Herr talman! I motion 2893 av Stig Josefson m.fl. yrkas avslag på förslaget om handelsgödselavgift. Vi har i vårt särskilda yttrande i jordbruksutskottet sagt att det inte är försvarligt att nu öka kostnaderna för jordbruket. Man har ännu inte sett konsekvenserna av tidigare höjda priser och avgifter. Såsom exempel på att det av miljöskäl behövs hårda restriktioner brukar man ta Ringsjön i Skåne. Där har SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, gjort en undersökning av närsaltförlusterna i åker vid Klinta gård. Man har under 1983 tagit 32 prover vid olika tider och på skilda platser och skall fortsätta under 1984. Arrendatorn har också låtit undersöka vattnet och marken, dels innan en bäck som avvattnar markerna kommer in på åkermarken, dels vid utflödet. En gång under maj 1983 har man efter ett häftigt regn strax efter en övergödsling funnit en högre halt av kväve i utsläppet från åkern än i sjön. Prov har tagits även från ett biologiskt reningsverk vid stiftets ungdomsgård vid Klinta. Där fanns högre halter än i sjön och i proverna från fälten. Man skall dessutom komma ihåg att varken Höörs eller Hörbys tätorter eller ett tidigare slakteri haft reningsverk förrän i början av 1970-talet. En annan orsak till Ringsjöns framför allt stora fosforhalt kan vara att där finns stora bottenlager av sediment från tidigare utsläpp. Genom uppdämningen för att garantera dricksvatten till Eslöv och andra tätorter får man aldrig någon genomströmning av Ringsjön, utan alla föroreningar stannar i sjön. Detta gör att man inte bör dra några kortsiktiga slutsatser och nu skylla på miljöskäl för att införa en gödselskatt, vars medel inte ens går tillbaka till jordbruket för forskning eller andra alternativ. Herr talman! Jordbrukarna älskar inte att använda mer handelsgödsel och bekämpningsmedel än absolut nödvändigt. Men vill konsumenterna betala priset för att jordbrukarna skall låta bli? Med detta anförande vill jag påpeka att det finns många orsaker till miljöproblemen, vilka vi i centern tar på djupt allvar. Men jordbruket bör inte ensamt bära skulden och kostnaderna för dessa. Skatten kan alltså inte motiveras med miljöskäl. Jag yrkar därför bifall till de reservationer som centerns ledamöter i skatteutskottet har fogat till utskottets betänkande 47.

Herr talman! Det är förvisso inte så ovanligt att det skrivs propositioner på vissa delar av ett utredningsbetänkande. Man kunde lätt tro att det är så också i detta fall. Kemikalieutredningens betänkande har emellertid vederfarits den något säregna behandlingen att proposition har lagts enbart på dess finansieringsdel. Det, herr talman, är mycket originellt. Jag vet inte riktigt om jordbruksministern, om han vore här, kunde berätta för oss hur han avser att finansiera de åtgärder som han möjligen tänker föreslå med anledning av kommitténs betänkande, för dess finansieringsdel har han redan tagit i bruk. Detta ger också stöd för tanken att det rimligen inte kan vara fråga om någon avgift. Till dem som har yttrat sig i debatten och, liksom f.ö. jordbruksministern, gjort gällande att det finns ett samband med de miljövårdande åtgärder som en skatt av detta slag kan ge anledning till vill jag gärna säga att utredningen helt enkelt har konstaterat att det sambandet inte finns. Det finns i varje fall inte, om man inte når upp till helt andra nivåer, och dit har vi dess bättre inte kommit. Jag vill säga ett par ord med anledning av reservation 3. Om vi nu likväl med en majoritets hjälp här i kammaren — eller trots att det finns en majoritet i kammaren, kanske man rättare skall säga — får denna skatt, är det från jordbrukets synpunkt naturligtvis utomordentligt angeläget att pengarna används för intressen som står jordbruket nära, t.ex. miljöforskning och forskning kring alternativa odlingsmetoder. Jag vill ändå säga att vad som har hänt och som inte framgår av reservation 3 är att man har bortsett från att det handlar om ett mycket mycket stort belopp. Jag skulle tro att den forskning som vi stöder i detta fall skulle vara mycket tacksam för 0,5 milj.kr. eller 1 milj.kr. Nu får man i stället 120 milj.kr., vilket är ett mycket mycket stort belopp. För den skull delar jag den uppfattning som Knut Wachtmeister i debattens inledning gav uttryck för, nämligen hur viktigt det är att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag om hur detta mycket stora belopp skall användas. Det finns två saker att ta hänsyn till, dels naturligtvis beloppets storlek, dels också den omständigheten att man vet att det finns en stor minoritet här i kammaren som har för avsikt att avskaffa denna skatt så snart den får chansen. Det är olyckligt att avsevärt höja nivån i fråga om en forskning som förhoppningsvis kommer att avskaffas efter ett eller två år. Vi tycker att det är ologiskt, och jag vill med dessa ord stryka under vad Knut Wachtmeister sade för en stund sedan. Logiken är inte med oss riktigt den här gången, men jag kommer självfallet ändå att rösta för reservation 3.

Herr talman! När min repliktid var slut, sade Bruno Poromaa att vpk gör det för enkelt för sig, när vi föreslår att de influtna medlen skall användas till åtgärder för att minska användningen av kemiska medel och handelsgödsel i jordbruket. Därför vill jag klart deklarera att vi står kvar vid det ställningstagande som vi tillsammans med bl.a. socialdemokraterna gjorde i utredningen om kemiska medel i jordoch skogsbruket. Det var vi som stod för majoritetens skrivning och förslag till åtgärder. Då har väl Bruno Poromaa rätt i den meningen att det är enkelt att stå kvar vid ett ställningstagande som gjordes för bara ett år sedan. Jag kan inte förstå — men det är ju inte mitt problem — varför ni skall krångla till det som det nu har blivit, genom att föreslå avgifterna men inte ta med de åtgärder som avgifterna skulle finansiera.

Herr talman! Ett enigt skatteutskott tillstyrkte våren 1981 ett förslag om utredning rörande åtgärder mot missbruk av skattereglerna rörande egendomslivränta. Det gällde, som alla vet, främst fallet att mottagaren av livränta flyttar utomlands och därmed undgår beskattning. Då bryts symmetrin i skattesystemet. Utskottet skrev då att syftet med utredningen borde uteslutande vara att söka komma till rätta med missbruksfallen, inte att hindra eller försvåra överlåtelseformer som var avsedda att underlätta generationsväxlingar eller att bereda en tidigare innehavare av ett företag en rättmätig pension. Regeringen har nu svarat med att föreslå att reglerna helt avskaffas, och det gör man från principiella utgångspunkter. Utskottets socialdemokratiska majoritet tillstyrker detta. Utskottet skriver: ”Från principiella utgångspunkter finns det ingen anledning att behandla företagsöverlåtelser där livränta utgör vederlag på annat sätt än överlåtelser av annan egendom.” Ja, för den som för ett enbart principiellt resonemang ligger det väl någonting i detta, men verkligheten består inte bara av principer. Utskottet skriver något längre ned: ”Fråga uppkommer då huruvida överlåtelser mot vederlag i en egendomslivränta av särskilda skäl bör behandlas annorlunda i beskattningshänseende än försäljningar mot en ordinär köpeskilling.” Självfallet finns det sådana särskilda skäl — annars skulle de särskilda reglerna om egendomslivränta aldrig ha kommit till och inte ha använts i årtionden. Detta erkänns också av utskottet, som talar om livräntans funktion som en pensioneringsform för överlåtaren och som ett medel för att underlätta finansieringen av ett företagsförvärv. Beträffande pensionsfrågan säger utskottet emellertid ”att en överlåtelse —-—- —- mot livränta — — — medför samma ekonomiska konsekvenser som köp För att denna engångspremie skall vara avdragsgill fordras att riksskatteverket medger dispens. Det innebär en osäkerhet för alla som funderar på att avyttra sin fastighet eller rörelse, och det medför också en tidsutdräkt att vänta på denna myndighetsutövning. Detta underlättar alltså inte den strukturomvandling som vi ständigt har behov av i samhället. Å andra sidan säger utskottet att det inte vill bestrida att en sådan vederlagsform kan underlätta finansieringen. Därefter framhåller utskottet i en festlig formulering: ”Även här gäller emellertid att andra finansieringsvägar är möjliga.” Ja, andra finansieringsvägar är visst möjliga, åtminstone för dem som har gott om pengar — de kan alltid köpa företag och fastigheter — men för andra, som behöver låna pengar, kan situationen vara annorlunda. Möjligheterna att låna varierar ju med konjunkturerna. Det är också ett stående problem i näringslivet att många företag som nyligen har bytt ägare är underfinansierade och därmed mindre motstånds kraftiga mot ekonomiska påfrestningar. Det är alltså fråga om ett bidrag till den höga konkursfrekvens som vi har, således någonting som hela samhället blir lidande av. Utskottet säger också att ett ytterligare stöd för bifall till propositionen utgör det förhållandet att egendomslivräntor är förenade med problem i det praktiska taxeringsarbetet. Det påståendet är nog ganska illa underbyggt. Det anförda förhållandet uppvägs nog i hög grad av att man, om man följer propositionens förslag, kan räkna med ett ökat antal dispensärenden hos riksskatteverket. Där skall göras en ingående prövning av bl.a. den skattskyldiges inkomstförhållanden under innehavet av företaget och av hans pensionsskydd i övrigt. Herr talman!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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 52 om beskattningen av egendomslivräntor föreslås att vederlag i form av egendomslivränta skall i skattehänseende behandlas som andra överlåtelser. Förslaget, som framförs i proposition 140, strider direkt emot den begäran riksdagen gjorde till regeringen år 1981. Riksdagen begärde 1981 på förslag av ett enhälligt skatteutskott att regeringen skulle framlägga ett förslag som förhindrar en otillbörlig användning av egendomslivräntor, utan att omöjliggöra eller försvåra överlåtelseformer som har till syfte att underlätta generationsväxlingar eller att bereda en tidigare innehavare av ett företag en rättmätig pension. Det är förvånansvärt att regeringen så totalt nonchalerar ett enhälligt beslut av riksdagen. Och än mer beklagligt är det att skatteutskottets socialdemokratiska ledamöter inte står kvar vid sin ståndpunkt från 1981. Vad är motivet för att man nu frångår sin ståndpunkt från 1981? Förhållandena i övrigt vid fastighetsöverlåtelser har inte ändrats, inte heller skattereglerna. Är det fråga om ännu ett bevis för att man inte står vid tidigare överenskommelser, eller är det bara för att visa sin maktfullkomlighet som man handlar på detta sätt? Jag beklagar att man inte längre kan resonera med varandra och finna vettiga vägar för att lösa frågor som denna. Centern och de andra borgerliga partierna motsätter sig inte en ändring av nuvarande bestämmelse. Tvärtom, vi står fast vid vad vi sade 1981. Vi yrkar på att riksdagen hemställer hos regeringen om ett nytt förslag i fråga om egendomslivräntornas skattemässiga behandling i enlighet med vad riksdagen begärde 1981. Inte med ett enda ord nämner utskottsmajoriteten vad utskottet anförde 1981. I stället framförs argument som står i rak motsättning till vad utskottet då anförde. I en motion 1980 från socialdemokratiska ledamöter, bl.a. från dåvarande, högt värderade socialdemokratiske utskottsordföranden Erik Wärnberg, framfördes ett yrkande som helt överensstämde med riksdagsbeslutet 1981. Nu anför utskottet rakt motsatt uppfattning. Är verkligen ställningstagandena så dåligt förankrade inom det socialdemokratiska partiet att man kan helt byta ståndpunkt, eller är det bara ett utslag av central dirigering? Herr talman! De borgerliga ledamöterna har inte bytt ståndpunkt. Vi står fast vid vad vi sade 1981, och vi hemställer att regeringen återkommer med ett förslag i enlighet med vad en enhällig riksdag då begärde. Jag yrkar bifall till den till utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Verkligheten består inte bara av principer, sade Karl Björzén. Han har förvisso så rätt. Den består bl.a. av individer, som vi från folkpartiet brukar envisas med att intressera oss för. Den består av tusentals småföretagare i vårt land som genom ett hårt livs slit och släp har byggt upp en rörelse, som de sedan vill överlåta till nästa generation. För dem har likvid i form av egendomslivränta varit ett bra sätt att kunna försälja sin rörelse och också ett bra sätt att skaffa sig en pension. I vissa fall har den varit den enda möjligheten att skaffa sig en hygglig pension. Den har också inneburit en utmärkt lösning för att klara generationsväxlingen i företag eller jordbruk med ansträngd ekonomi. Att starta och bygga upp en framgångsrik rörelse är ingen enkel uppgift ens i våra dagar. För många av dem som i dag eller under kommande år står i begrepp att gå i pension har det sannerligen inte heller varit så enkelt. Väldigt många, speciellt de som har startat under knappa ekonomiska omständigheter, har nog lyckats genom ett spartanskt levnadssätt och genom att de placerat de medel som de lyckats skrapa ihop i den rörelse som de har startat. Att vid sidan om detta tänka på sin pensionering och i tid teckna försäkringar har nog för många framstått som en omöjlighet. Förslaget i proposition 140, att avskaffa möjligheten till likvid i form av egendomslivränta, kommer främst att drabba dem som bäst skulle behöva denna möjlighet. Den otroliga okänslighet som socialdemokraterna uppvisar gentemot småföretagare — även ur sina egna led — som arbetat hårt för att bygga upp någonting och göra sin insats i samhället är för mig helt obegriplig. Ni talar så vackert om småföretag och familjeföretag, men i praktiken handlar ni precis tvärtom. Den enighet och den inställning som skatteutskottet tidigare visat i fråga om egendomslivräntornas betydelse bidrar sannerligen inte till att göra denna okänslighet mera lättförklarlig. Det är främst för dem som har knappa ekonomiska resurser som egendomslivräntorna har stor betydelse. Den rörelseidkare som haft en stabil ekonomi har kunnat klara av generationsväxling och pensionering. Likvid i form av egendomslivränta innebär dessutom inte enbart fördelar. Den innebär faktiskt också risker för den som säljer, i vissa fall innebär den också en ökad skattebelastning över tiden. Herr talman! Med det jag anfört yrkar jag avslutningsvis bifall till reservationen.
Herr talman! Beskattningen av egendomslivräntor, som behandlas i Fredagen den skatteutskottets betänkande 52, har varit en ofta återkommande fråga i 1 juni 1984 riksdagen. Under flera år har utskottet haft att behandla socialdemokratiska motioner som krävt lagstiftning i syfte att förhindra att inte avsedda Beskattningen av skattelättnader kan uppnås genom användandet av livränta vid överlåtelser egendomslivräntor av tillgångar. Utskottet har behandlat motionerna positivt och hos regeringen begärt förslag i enlighet med motionärernas krav. Regeringen har i proposition 140 föreslagit att de särskilda bestämmelser som gäller för beskattningen av egendomsöverlåtelser mot livränta, s.k. egendomslivränta, avskaffas. Därmed tillstyrks motion 388 av Bengt Silfverstrand och Hans Pettersson i Helsingborg. En under flera år omdebatterad fråga får nu sin lösning.

Denna ordning är enligt utskottets mening inte tillfredsställande.” — Sedan kommer en mening som också Karl Björzén citerade. — ”Från principiella utgångspunkter finns det ingen anledning att behandla företagsöverlåtelser där livränta utgör vederlag på annat sätt än överlåtelser av annan egendom. Rent formella skillnader mellan sinsemellan ekonomiskt likvärda transaktioner bör således i princip inte medföra att de behandlas olika i skattehänseende.” Det här är det viktigaste argumentet för det förslag som nu framläggs. Därutöver kan tilläggas att förslaget leder till förenklingar av skattemyndigheternas arbete med granskning och kontroll. Om detta säger Karl Björzén att det är illa underbyggt. Då måste jag ställa en fråga till Karl Björzén: Skall vi inte lita på våra skattemyndigheter? Om Karl Björzén skulle göra sig omaket att slå upp s. 48 i propositionen, skulle han där kunna läsa vad riksskatteverket har sagt. Jag tycker, som ledamot i skatteutskottet, att riksskatteverket är en myndighet vars yttranden vi måste fästa avseende vid när vi lägger fram våra förslag. Beträffande den gemensamma borgerliga reservationen, som man nu använt riksdagens tid till att förklara och motivera, vill jag säga att trots vältaligheten är argumentationen ganska bräcklig. Att livränta i dag skulle behöva användas som pensionsform stämmer inte. Tidigare har den haft viss giltighet, men inte i dag. Därutöver tycks de borgerliga mena att systemet med egendomslivränta som finansieringsform bör finnas kvar för att underlätta egendomsöverlåtelser vid t.ex. generationsskiften. Jag skall inte förneka — det har jag inte heller gjort i utskottsbetänkandet — att det ibland kan finnas problem vid sådana överlåtelser. Då är det, herr talman, bättre om vi kan finna andra metoder för att underlätta dessa transaktioner än systemet med egendomslivränta som vederlag. Det bör ändå framhållas att andra finansieringsvägar i dag är möjliga. 43 Alla tre borgerliga representanter, såväl Stig Josefson och Kjell Johansson som Karl Björzén, hävdade att det är missbruksfallen som vi måste komma åt men att vi skall ha kvar systemet med livränta. Jag måste ställa frågan: Hur skall ett sådant system se ut? Man har nu använt tid i finansdepartementet och funderat på detta. Man har kommit fram till att det här trots allt är den enda vägen att komma till rätta med de otillbörligheter som varit. Sedan skall jag hålla med Kjell Johansson när han talar om småföretagare och säger att det görs mycket för dem numera; framför allt har det gjorts under det senaste året. Herr talman! Det är ett föråldrat och otidsenligt system som nu går i graven. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på den borgerliga reservationen.

Herr talman! Egon Jacobsson gjorde invändningar mot mitt påstående att talet om påtagliga svårigheter i samband med taxeringsarbetet när det gäller egendomslivräntor skulle vara illa underbyggt. Han rekommenderade mig att läsa vad som står i propositionen beträffande riksskatteverkets synpunkter. Jag har inte propositionen här, så jag kan inte göra det nu, och jag tror inte att kammaren har tid att lyssna på det heller. Men jag vill hävda att med hänsyn till vad olika parter sagt i detta avseende, finns det alla skäl att påstå att farhågorna är betydligt överdrivna för att det nuvarande systemet skulle leda till svårigheter i taxeringsarbetet. Egon Jacobsson säger att detta länge diskuterade problem genom propositionen har fått sin lösning. Men kruxet är ju att lösningen inte tillfredsställer behoven och inte tar hänsyn till de särskilda omständigheter som finns och som flera talare har berört här tidigare. Egon Jacobsson kan väl ändå inte komma ifrån att de socialdemokratiska ledamöterna i skatteutskottet har ändrat inställning och nu tillstyrker en lösning som är något helt annat än vad ett enigt skatteutskott uttryckte för tre år sedan.
Herr talman! Egon Jacobsson sade att man skall kunna lita på myndigheter och på varandra. På den punkten är vi helt överens. Det är bara beklagligt att man inte alltid kan göra det. Det kan finnas problem när det gäller att klara finansieringen vid generationsväxlingar, säger också Egon Jacobsson, men vilka nya vägar man skall lösa det problemet på nämnde han ingenting om.

Det är beklagligt att man inte nu ville finna en lösning som överensstämde med vad vi då var helt överens om. Man har inte ens velat diskutera att öppna möjligheten till dispens i de fall där det var i allra högsta grad berättigat för att t.ex. åstadkomma en rättmätig pension. Inte ens det har man som sagt velat göra. Det är detta jag tycker är beklagligt — att socialdemokraterna så totalt sviker vad man sagt för ett par år sedan.
Herr talman! Att en inkomst kan beskattas olika vid olika dispositioner av inkomsten är inget ovanligt, och det är heller inget skäl till att ställa kravet att beskattningen vid överlåtelse av företag skall vara exakt likadan i alla situationer. Så är nämligen inte fallet i dag. Egon Jacobsson beklagade sig över att vi hade använt riksdagens tid till att försöka förklara våra ställningstaganden. Ja, jag kommer att fortsätta att använda riksdagens tid för det. Egon Jacobsson sade att dessa livräntor inte behövs för pensioneringen. Jag har ställt ett par frågor till några revisorer. Den första frågan är: Missbrukas egendomslivräntorna? Jag har ännu inte träffat på någon som kunnat ange något fall av missbruk. Naturligtvis förekommer sådana fall, genom utlandsflyttning, men de möjligheterna vill också vi täppa till när det gäller lagstiftningen Den andra frågan är: Har dessa livräntor haft någon betydelse för pensioneringen? Jag har flera gånger fått svaret att de haft stor social betydelse för företagare som velat pensionera sig. Det var också detta som jag antog låg bakom den inställning som socialdemokraterna tidigare intog i skatteutskottet, där man år 1981 gjorde det uttalande som Stig Josefson har citerat. Det görs mycket för småföretagen, sade Egon Jacobsson. Jag konstaterar att det har skett en del sedan maktövertagandet 1982, men något positivt har jag inte upptäckt.
Herr talman! För det första vill jag bemöta Karl Björzén och dessutom visa honom vänligheten att citera ur propositionen, eftersom han inte hade den med sig.

Det har vi inte gjort. De hänvisar till frågans behandling vid riksmötet i fjol. Om man gör sig omaket att gå igenom handlingarna fr.o.m. riksmötet 1978/79 t.o.m. innevarande riksmöte finner man under den tid socialdemokraterna var i opposition socialdemokratiska reservationer och slutligen i fjol en beställning till regeringen, som nu är effektuerad. För det tredje: När det gäller missbruksfallen säger centern, folkpartiet och moderaterna att de vill komma till rätta med dessa. Men man har ju undersökt saken inom finansdepartementet under ett års tid — det framgår av handlingarna. Hur skall alltså ett sådant system se ut? Ni måste ju komma med några tankar om det. Kjell Johansson frågar: Har det kunnat påvisas missbruk? Ja, det har man definitivt kunnat göra. Var och en som följer massmedia kan se det. För det fjärde konstaterar jag att inte ett enda nytt argument har framkommit i denna debatt jämfört med debatterna under de senaste tre fyra åren.
Herr talman! När Egon Jacobsson säger att socialdemokraterna inte har ändrat inställning är det ganska skrämmande. Jag trodde att socialdemokraterna även i oppositionsställning framförde sina egna åsikter och stod för vad de sade i ett utskottsbetänkande. Det fanns dessutom en socialdemokratisk motion som helt överensstämde med vad som sedan stod i utskottsbetänkandet. Egon Jacobsson frågar: Hur skall det nya systemet vara? Det var detta som riksdagen begärde svar på. Så svårt är det inte att lösa detta problem, att man inte kunde ha tillmötesgått vad ett enigt utskott sade. Jag nämnde i förbigående i min förra replik dispensförfarandet, som helt klart är berättigat. Men inte ens detta ville socialdemokraterna vara med på. Vad beträffar riksskatteverkets yttrande, som jag har framför mig här, måste jag säga att det är riktigt att riksskatteverket tillstyrker förslaget, men man tar ingen som helst hänsyn till de frågor som ett enigt skatteutskott tog upp som motiv för att egendomslivsräntor skulle finnas kvar i de fall där det var berättigat.
Herr talman! Det är nog inte svårigheter att hitta en lösning i linje med vad riksdagen beställde för tre år sedan som är orsaken till att vi har fått det förslag som vi har fått. Det handlar inte heller om någon bristande förmåga i finansdepartementet att klara ut dessa förhållanden — det förefaller att vara ganska enkelt. Utan tvivel är det en bristande vilja hos den socialdemokratiska majorite ten som har lett till den situation som vi befinner oss i.
Herr talman! Jag måste beklaga om det är några få missbruksfall som relaterats i massmedia som gör att man försämrar på detta sätt för en hel grupp - när det verkligen finns, som jag sagt tidigare, ett socialt behov av att ha denna möjlighet kvar. Det är väl bara att konstatera att den positiva inställning som tidigare fanns bland skatteutskottets ledamöter och som också tog sig uttryck i det tidigare uttalandet totalt saknas nu. Viljan att finna en lösning beträffande missbruksfallen existerar inte. Därför väljer socialdemokraterna en mycket bekväm väg.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 48 behandlar utskottet förslagen i regeringens proposition nr 193 om slopandet av särskild självdeklaration för fysiska personer m.m. De nu gällande bestämmelserna innebär exempelvis att den som har en sommarstuga i annan kommun än den man är bosatt i har att avge en särskild deklaration för stugan i den kommun där den är belägen. Förslaget innebär en förenkling. Åtskilliga hundratusen deklarationer försvinner ur taxeringsarbetet. Vidare föreslås i denna proposition att den allmänna fastighetstaxering som skulle ha ägt rum 1987 framflyttas till 1988. Utskottet har tillstyrkt förslagen i propositionen. I samband med detta ärende har utskottet också haft att behandla ett antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden och som tar upp skilda delar av värderingsreglerna vid fastighetstaxeringen. Utskottet har avstyrkt motionerna med hänvisning till pågående utredningar och till att utskottet förutsätter att frågorna kommer att uppmärksammas vid den översyn som kommer att ske av fastighetstaxeringen. I anslutning till propositionen har Bo Lundgren väckt en motion i vilken bl.a. yrkas på att man skall införa möjligheter till omtaxering genom särskild fastighetstaxering. Detta skall kunna ske i de fall där fastighetens marknadsvärde har minskat. Om man skjuter upp fastighetstaxeringen menar motionären att fastigheter som minskat i värde kommer att belastas av en alltför hög skatt. Detta äger sin riktighet. Alla fastigheter som ökat i värde får på samma sätt för låg skatt när vi skjuter upp taxeringen. Motionären föreslår nu att de som råkat ut för värdeminskning skall ges möjlighet att begära omtaxering. Detta motionsyrkande har följts upp i en reservation av de moderata företrädarna i utskottet. Utskottsmajoriteten anser att den nu gällande principen att det är prisnivån andra året före den allmänna fastighetstaxeringen som utgör grunden bör gälla även om fastighetstaxeringen skjuts upp. Öppnar man en sådan möjlighet som motionären föreslår får man på omvägar en ny allmän fastighetstaxering. Vi anser att det inte vore bra med sådana bestämmelser. Det är dessutom så att prisnivån på bl.a. småhus har varit stabil sedan 1981, då vi senast hade allmän fastighetstaxering. Utskottsmajoriteten ser alltså inte något skäl till att begära förslag om nya regler i detta avseende. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Till det sista Ewy Möller sade vill jag bara anföra att om man skulle öppna den här möjligheten, så kan ju var och en få sin taxering av fastigheten prövad. Då menar utskottsmajoriteten och jag att man öppnar en möjlighet för alla att gå in med en sådan framställning. När vi sedan 1981 har en stabil prisnivå beträffande småhusen, finns det inte något skäl. Då det Öppnas möjligheter, har ju alla chansen att pröva. På en omväg får man alltså en allmän fastighetstaxering, som egentligen inte leder till annat än ett mycket stort arbete för taxeringsmyndigheterna, som har tillräckligt att göra utan att vi behöver hitta på sådana här saker.

Herr talman! I proposition 194 föreslås att 1964 års stämpelskattelag skall ersättas av dels en ny lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, dels av en lag om stämpelskatt på aktier. Från moderata samlingspartiets sida har vi inga invändningar mot uppdelningen på två nya lagar. Vi erkänner också villigt att propositionen innehåller en hel del välkomna förenklingsförslag. Propositionen innehåller emellertid också sådant som vi inte är beredda att acceptera, vilket har givit anledning till en kommittémotion från moderata samlingspartiet. Motionen har följts upp med tre reservationer, som finns fogade till betänkandet. Reservation 1 gäller stämpelskatten för juridiska personer, närmare bestämt slopande av den tidigare möjligheten att återvinna hälften av den dubbla stämpelskatten vid försäljning av egendom inom kortare tid än tio år. Denna bestämmelse vill regeringen nu slopa. Men regeringsförslaget grundar sig enbart på förenklingssyften, och konsekvenserna har inte på något sätt blivit belysta. Det framhålls endast att det skulle bli en skatteskärpning på 13 milj.kr. om året. För vår del anser vi att möjligheten till återvinning bör få finnas kvar för att hindra att beskattningen blir oskälig vid snabba omsättningar. Reservation 2 handlar om möjligheterna att få befrielse från stämpelskatt. En uppdelning på olika juridiska företagsenheter kan ofta vara lämplig. Egendom kan behöva överföras från en del av en koncern till en annan. Båda dessa saker hör ihop med den snabba strukturomvandlingen inom näringslivet, vilken är till fördel för samhället i dess helhet. Det är inte bara de moderata motionärerna som anser att dispensreglerna bör mjukas upp för att medverka till en positiv utveckling på det här området. Flera remissinstanser har också anfört sådana synpunkter: t.ex. kammarkollegiet, Sveriges industriförbund, Svenska bankföreningen och Sveriges advokatsamfund. Man har att välja mellan två vägar. Antingen kan man ilag i högre grad precisera förutsättningarna för befrielse från stämpelskatt eller också kan man på något allmänt, enkelt sätt mjuka upp dispensreglerna. I motsats till det som Egon Jacobsson och jag nyss diskuterade beträffande egendomslivräntorna, är den första vägen — att närmare precisera i lagen när skattebefrielse genom dispens skall vara möjlig — i detta fall faktiskt ganska svår. Därför har vi valt att föreslå att man gör en enkel uppmjukning av dispensregeln och ersätter uttrycket ”synnerliga skäl” med ”särskilda skäl”. Vi hoppas att detta skall ge en smidig lösning på dessa problem. Den tredje reservationen, slutligen, handlar om undantag för kommuners och menigheters förvärv av fast egendom. Det är möjligt att denna fråga rent sakligt är av ganska begränsad omfattning, men vi moderater i utskottet vill ändå säga att vi ser det som en principfråga. Vi anser att varje litet steg som ger ytterligare favörer åt kommuner och menigheter jämfört med enskild verksamhet i dagsläget verkar i fel riktning, eftersom det motverkar en ökad konkurrens mellan enskild och offentlig sektor, som vi anser vara prispressande och effektivitetsbefrämjande och därför till fördel för alla parter. Jag vill med detta yrka bifall till samtliga reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Förslaget till ny stämpelskattelagstiftning innebär huvudsakligen vissa juridiska och uppbördstekniska förändringar. Huvuddelen av dessa förslag biträder vi. Men detta gäller inte en utökning av den regel som innebär att kommunernas förvärv befrias från stämpelskatt om marken är avsedd för specialbyggnader. Det föreslagna undantaget innebär att kommunerna kommer att gynnas i förhållande till privat verksamhet. Det finns ingen anledning att särskilt favorisera serviceverksamhet i kommunal regi där konkurrens är lämplig. Undantaget för kommunerna bör utformas så att det endast gäller verksamhet där någon konkurrenssituation inte kan uppstå. Reglerna bör utformas så att kommunerna inte gynnas i förhållande till enskilda som bedriver konkurrerande verksamhet. Konkurrensneutraliteten är viktig för att vi skall få så bra verksamhet som möjligt. Regeringen bör därför lägga fram ett nytt förslag, som tillgodoser de synpunkter som framförts i reservation 3. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 49 behandlas regeringens förslag i proposition 1983/84:194 om ny stämpelskatt. Inte heller inom folkpartiet har vi någon anledning att motsätta oss en uppdelning på två lagar. Vi har emellertid funnit skäl att reservera oss på några punkter. Först och främst vill vi överföra den regel som säger att juridiska personer kan få tillbaka halva det erlagda beloppet då vidareförsäljning skett inom tio år. Jag yrkar bifall till reservation 1. De dispensregler som vi tillsammans med moderaterna ställt oss bakom har behandlats så pass ingående av Karl Björzén att jag inte finner det nödvändigt att ytterligare gå in på denna fråga. Jag nöjer mig alltså här med att yrka bifall till reservation 2. Från folkpartiets sida fäster vi stort avseende vid att reglerna för det föreslagna undantaget för kommunerna vad gäller specialbyggnader utformas så att serviceverksamhet i kommunal regi inte erhåller konkurrensfördelar gentemot privat verksamhet. Utskottet instämmer i denna uppfattning men menar att frågan skall prövas på nytt om problem av denna art skulle uppkomma i praktiken. Detta skulle ju i och för sig kunna sägas låta uppmuntrande, om det inte vore så att den fråga som vi nyss behandlade här i kammaren, nämligen egendomslivräntorna, sitter så pass färskt i minnet. Den visar vad en sådan skrivning från den socialdemokratiska utskottsmajoriteten kan komma att bli värd. Herr talman! Jag yrkar således bifall även till reservation 3.

Herr talman! Som vi har hört av de tidigare talarna i detta ärende har det fogats tre reservationer till betänkandet. I reservation 1 yrkas från moderaterna och folkpartiet på ett bibehållande av regeln om återvinning av hälften av stämpelskatten om egendomen säljs vidare inom tio år. Utskottsmajoriteten däremot instämmer i departementschefens uppfattning att de nu gällande återvinningsreglerna för juridiska personer medfört ett väsentligt merarbete för inskrivningsmyndigheterna, varför regeln bör slopas. Jag vill i detta sammanhang också nämna att övervägande antalet remissinstanser inte har haft något att erinra mot slopandet av återvinningsregeln. I reservation 2 yrkar reservanterna på en uppmjukning av dispensreglerna i 42§. Enligt utskottsmajoritetens mening skulle en uppmjukning i enlighet med reservanternas förslag strida mot förenklingssyftena i propositionen. Vi vill dock inte bestrida att det i vissa fall kan finnas anledning att utvidga dispensmöjligheterna, men vi utgår från att 1980 års företagsskattekommitté tar upp denna fråga för närmare belysning i sin utredning. I reservation 3 yrkas från samtliga borgerliga ledamöter i utskottet att undantaget för kommuner att erlägga stämpelskatt skall begränsas, så att befrielsen endast skall gälla för verksamhet där någon konkurrenssituation i förhållande till privat verksamhet inte kan uppstå. Också utskottsmajoriteten har uppfattningen att reglerna inte bör utformas på ett sådant sätt att kommunerna gynnas i förhållande till enskild som driver konkurrerande verksamhet. Vi vill dock framhålla att de aktuella reglerna har sådana ändamål att någon konkurrenssituation knappast är aktuell. Om problem av denna art skulle uppkomma i praktiken, bör frågan prövas på nytt. Enligt min mening har motionärerna blivit väl tillgodosedda genom utskottets skrivning. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! För vänsterpartiet kommunisterna utgör skattepolitiken en del av fördelningspolitiken. Vi menar att skatt bör erläggas efter bärkraft, dvs. de med höga inkomster skall också betala höga skatter. Denna princip får inte frångås enbart av den anledningen att en person valt att låna höga belopp för någon form av konsumtion. Men beskattningen skall också tjänstgöra som stimulator för bl.a. konsumtionsmönstret. Nuvarande beskattning av de dagliga nödvändighetsvarorna som mat m.m. hämmar konsumtionsmönstret för dem med inkomster som inte riktigt räcker till för det nödvändiga uppehället. Matmomsen slår genom sin konstruktion hårdare mot dem med låga inkomster än mot dem med höga inkomster. Matmomsen har en regressiv verkan. Det är av bl.a. detta skäl som vpk vill slopa momsen på mat. Vi hävdar att detta är helt möjligt, och det har också påvisats i utredningen om matmomsens slopande. Att utredningsmajoriteten inte ville slopa matmomsen — eller ens i någon mån minska effekterna av matmomsens verkan för lågoch mellaninkomsttagarna — motsäger inte att möjligheterna finns. Det är bara den politiska viljan som fattas. Som påvisas i en reservation till utredningsbetänkandet är det fullt möjligt att utan alltför stort ”krångel” slopa matmomsen. En differentierad mervärdeskatt finns f.ö. i en rad andra europeiska länder, bl.a. Västtyskland. Erfarenheterna därifrån visar att det inte är förenat med så stora problem att genomföra en differentiering av mervärdeskatten som utredningen velat göra gällande. Att den politiska viljan saknas till en fördelningspolitik som skulle väsentligt minska framför allt barnfamiljernas matkostnader är bara att beklaga. T. o. m. den synpunkt som majoriteten ger uttryck för i utredningsbetänkandet, att det vore bättre med matsubventioner, har kommit på skam. Strax efter det att utredningen var klar tog nämligen den socialdemokratiska regeringen initiativet till att slopa stora delar av matsubventionerna. Därefter har samma regering ytterligare slopat dessa subventioner, så att nu endast kvarstår en subvention på mjölk.

treårig avveckling. Vi föreslår att detta sker på så sätt att livsmedelssubventionerna återinförs på det s.k. bassortimentet och utvidgas till att även gälla fisk, grönsaker, frukt och bär. På så sätt skulle ca 75 96 av livsmedelsförsäljningen innefattas. Detta skulle representera en kostnad för matmoms på drygt 11 miljarder kronor. I de två första stegen skulle denna form av subventionering sättas in. I det tredje steget skulle sedan subventionerna, bortsett från dem på mjölken, tas bort samtidigt som momsen på mat skulle slopas. Finansieringen av en sådan här reform bör lämpligen ske genom en ökning av beskattningen av höga inkomster, kapital och förmögenheter. Med en sådan skattepolitik skulle också beskattningen kunna vändas till att mer bli en beskattning efter bärkraft än vad som nu är fallet. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Jag tänker inte ta kammarens tid i anspråk någon längre tid för att diskutera momsen på mat, eftersom vi redan har haft den debatten upprepade gånger. De argument som tidigare anförts mot differentierad moms har främst gällt administrationsoch kontrollproblem. Om systemet över huvud taget skulle vara hanterbart skulle det kräva att momsen togs bort på alla livsmedel, inte bara på vissa grupper, men det skulle ändå innebära betydande administrativa problem. De skattskyldiga skulle i ett sådant system inte kunna redovisa försålda varor i klump utan skulle tvingas specificera dem så att det går att urskilja vad som är momsbefriat och vad som inte är det. Det blir både komplicerat och dyrbart för köpmännen, och det blir också komplicerat och dyrbart för samhället, när man skall kontrollera att bestämmelserna efterlevs. De oseriösa företagarna skulle naturligtvis få ytterligare möjligheter att smita undan skatt. Tommy Franzén hänvisar till att man har differentierad moms i andra länder. Visst har man det, men det fungerar ju inte heller bra där. De har varnat oss för att införa samma system i Sverige på grund av dessa problem. Dessutom har vi ett helt annat skattesystem än man har it.ex. Västtyskland, så i Sverige skulle detta också kräva att man förändrade hela inkomstskattesystemet. Vill vi försvåra i stället för att förenkla skattesystemet, vill vi öka i stället för att minska den ekonomiska brottsligheten, ja, då är differentierad moms ett steg i rätt riktning. Vpk menar att administrationsproblemen är ett nödvändigt ont för att man skall uppnå de positiva fördelningseffekterna, att barnfamiljerna och låginkomsttagarna skulle tjäna på slopad matmoms. Men detta argument hackades ju sönder av den utredning om moms på livsmedel, som Tommy Franzén talade om och som presenterades för ett halvår sedan. Utredningen kom fram till att det inte bara är administrativt enklare att använda livsmedelssubventioner utan att det också är fördelningspolitiskt bättre. Man slog fast att om man skulle byta ut livsmedelssubventionerna mot slopad moms på mat skulle det ske en omfördelning till barnfamiljernas och låginkomsttagarnas nackdel. Man kom fram till att det var fördelningspolitiskt helt förkastligt att slopa momsen på mat. Hur kommer det sig då att höginkomsttagare tjänar på att man slopar momsen på livsmedel? Jo, därför att chips skulle sjunka mer i pris än potatis, lax skulle sjunka mer i pris än strömming och gåslever skulle sjunka mer i pris än kyckling. Kort sagt: slopad matmoms gynnar dyra och högförädlade varor. Jag har svårt att se det fördelningspolitiskt rättvisa i detta. Jag har särskilt svårt att förstå att vpk kan kräva en reform som kostar samhället 15 miljarder kronor för att uppnå detta. Om reformen skall finansieras måste man höja momsen på andra varor till 35 20. Det innebär t.ex. att man skulle bli tvungen att höja priset på blöjor för att kunna sänka priset på choklad. Tommy Franzén säger att reformen kan finansieras på annat sätt än utredningen föreslog och på annat sätt än genom höjd moms på andra varor. Men hur? 15 miljarder plockar man inte ur bröstfickan. 15 miljarder är betydligt mer än vad man skulle få in genom de skatter som Tommy Franzén räknade upp. Om det skulle gå att få fram 15 miljarder, tycker jag att man skulle använda dem inom områden där de gjorde mera nytta än om man använde dem på en reform som är krånglig och dyr och som gynnar höginkomsttagare.
Herr talman! Låt mig konstatera att Anna Lindh inte håller sig riktigt till sanningen — i vart fall förvrider hon den i sitt anförande. Reformen behöver nämligen inte innebära sådana stora och okontrollerbara administrativa problem som hon gör gällande. Det visar de studier som jag själv gjorde när jag vari Tysklandi fjol höstas. Att man skulle behöva förändra inkomstsystemet i Sverige för att kunna införa en differentiering av mervärdeskattesystemet är ett påstående som faller på sin egen orimlighet — det förstår var och en. Vi menar att man för att få de fördelningspolitiska effekterna skall göra förändringar i skärpande riktning för dem som har höga inkomster. Anna Lindh talade sig varm för att de genom vår reform skulle få billigare gåslever och annat. Man kan naturligtvis använda den typen av debatteknik, men den är knappast framgångsrik och framför allt inte trovärdig. En utredning har visat att lågoch medelinkomsttagarna använder upp till 2990 av sin inkomst till mat, medan höginkomsttagarna stannar vid i genomsnitt 11 26. Det visar vilka skillnader det är mellan grupperna och vilka effekter ett borttagande av momsen på livsmedlen skulle få. Men det förhåller sig så — vilket framgick också av Anna Lindhs anförande — att socialdemokraterna inte ens är beredda att gå den lättare vägen, nämligen att genom livsmedelssubventioner skapa ett bättre konsumtionsmönster för lågoch medelinkomsttagarna. Socialdemokraterna har tvärtom tagit bort de subventioner som tidigare har funnits. Det är där skon klämmer. Det är inte fråga om kontrollproblematik eller administrativ problematik, som Anna Lindh försöker göra gällande, utan det är fråga om att det inom socialdemokratin saknas politisk vilja att vidta åtgärder för att maten skall kunna bli billigare för samtliga människor. Det sades också att 15 miljarder inte skulle kunna gå att få fram genom ökad beskattning av höga inkomster, förmögenheter och kapital. Men också här är det naturligtvis bara fråga om politisk vilja. Jag skall inte gå in på hur förmögenheterna har ökat, men som ledamot av skatteutskottet borde även Anna Lindh känna till att förmögenheterna i det här landet har ökat i så hög grad att 15 miljarder bara utgör en bråkdel av dem.
Herr talman! För att börja med de administrativa problemen kan jag be Tommy Franzén se på t.ex. Frankrike. Där lär man ha 75 000 skatteadministratörer som sysslar med bl.a. detta. Det är kanske inte ett system som vi skulle vilja ha här i Sverige. Det går inte att ta bort momsen bara på vissa varor. Även vpk:s egen representant i utredningen har ju slagit fast, att om man skall ta bort momsen, så måste man gör det på alla varor. Annars blir det administrativt omöjligt. Om man sedan ser på fördelningspolitiken, fann utredningen att familjer med tre eller flera barn visserligen skulle gynnas av att man tog bort momsen på mat, men deras vinst skulle stanna vid ca 1 000 kr. om året. Det innebär att den kommande barnbidragshöjningen ger dem betydligt mer, och det säger en del om den politiska viljan. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på motionen.
Herr talman! Anna Lindh tar ett exempel som slår tillbaka direkt. Hon nämner Frankrike, där man har fyra, ja t.o.m. fem olika skattesatser. Det har vi inte föreslagit, utan vi har föreslagit en skattesats på övriga varor och noll på livsmedel. Sedan kan man genom en höjning av vissa punktskatter eller på annat sätt kompensera de eventuella oegentligheter som Anna Lindh befarar. När det gäller barnbidrag är det ju så att detta bidrag också är en typ av fördelningspolitik. Det finns ingenting som säger att man skall ha det ena eller det andra. Vi från vänsterpartiet kommunisterna har medverkat till barnbidragshöjningen. Det borde inte Anna Lindh vara ovetande om. Med barnbidragshöjning, slopande av moms på mat eller en ökad subvention skulle bättre konsumtionsmöjligheter för framför allt dem med låga inkomster komma till stånd.

Herr talman! I motion 2157 tar vi upp ett speciellt förhållande för alla de regionala turistorgan och kommunala turistbyråer som saknar möjlighet att dra av erlagd mervärdeskatt. Med stigande kostnader för produktion av informationsmaterial och stor återhållsamhet med ökningen av anslag från kommuner och landsting blir tryckning av broschyrer utomlands alltmer intressant. Vi motionärer tycker inte att mervärdeskatten skall vara ett konkurrensmedel som verkar negativt på de svenska tryckeriernas möjlighet att erhålla uppdrag. Skatteutskottet gör i betänkande nr 44 en beskrivning av nu gällande regler för uttag av mervärdeskatt. Verkligheten är emellertid inte riktigt så som utskottet utgår ifrån i sin beskrivning. Broschyrer beställda utomlands och avsedda för distribution utanför Sveriges gränser tas i allmänhet inte in i Sverige. Leverans sker således direkt till det land eller de länder som den språkliga versionen är avsedd för. För att skapa rättvisa anser vi motionärer att turistbroschyrer som utgives på främmande språk och som är avsedda för spridning utomlands skall vara befriade från mervärdeskatt.